Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig vilken den svenska regeringens reaktion är på frisläppandet i Frankrike av Abu Daoud och vilken inverkan jag tror att Frankrikes agerande kommer att ha på möjligheterna att förebygga internationella terroristdåd. Jag vill till en början erinra om att vi från svensk sida sedan flera år tillbaka aktivt deltagit i det internationella arbetet för att bekämpa terrorismen. De överenskommelser som hittills har utarbetats på detta område är inte tillräckliga, och den svenska regeringen stöder arbetet på att vidareutveckla de gällande reglerna. Vi avser att senare denna månad underteckna en ny Europarådskonvention mot terrorism, och vi stöder det inom FN påbörjade arbetet på en internationell överenskommelse mot tagande av gisslan. Om möjligheterna Om möjligheterna Gällande överenskommelser på detta område bygger ofta på principen att den stat där en terrorist påträffas skall antingen utlämna honom till en annan stat eller åtala och bestraffa honom inom landet. Huvudsaken är att han inte går fri från påföljd. När det gäller det konkreta fall som herr Wijkman berör i sin fråga till mig är det uppenbart att Frankrike haft att ta hänsyn till dels utlämningsavtalen med Förbundsrepubliken Tyskland och Israel, dels intern fransk lag. Om dessa tillämpningsfrågor saknar jag möjlighet att uttala mig. Det är uppenbart att händelser av den typ varom här är fråga inskärper behovet av effektivare internationellt samarbete för att komma till rätta med terrorismen.
Herr talman! Först ett tack till utrikesministern för svaret på min fråga! Terrorismen har svept över världen de senaste fem sex åren. Flygplanskapningar, bombattentat, tagande av gisslan, vilt skjutande bland civila — allt detta är händelser som avlöst varandra, flertalet dess värre inspirerade och utförda av palestinska terroristorganisationer. Det kanske värsta dådet hittills är massakern i Mänchen. Bakom den kuppen ansågs Abu Daoud vara en av hjärnorna. Såväl den tyska som den israeliska säkerhetstjänsten hävdar att man har bevismaterial som definitivt binder Daoud till denna gärning. Detta bestrider visserligen Daoud själv — men vem skulle inte bestrida sådana anklagelser? Varken tyskar eller israeler fick någon som helst chans att pröva sina bevis mot Daoud, detta trots att denna ryktbara person fredagen den 7 januari greps i Paris och fördes till häkte. Den franska ”rättvisan” fick tala, och Daoud släpptes redan efter några dagar, bl.a. — uppseendeväckande nog -— efter starka påtryckningar från Egyptens, Algeriets och Saudiarabiens ambassadörer. Daoud fick t.o.m., enligt tidningsrapporter, en ursäkt av den franska regeringen och flögs till Alger, givetvis i första klass! Fransmännen har i olika uttalanden i efterhand försökt hitta juridiska motiv för sitt agerande. Statsrådet berör även detta. Entydiga uttalanden av västtyskar och israeler hävdar att det är fel och att Frankrike direkt brutit mot gällande utlämningsavtal. Daoud greps en fredagskväll och släpptes redan på tisdagen, trots att både Israel och Västtyskland ansökt om häktning för att resp. länder skulle få tid att ställa i ordning och översända begäran om utlämning. Normalt brukar en tidsfrist handla om 20-25 dagar. I detta fall var det inte ens fråga om fyra dagar. Det här agerandet har väckt protester inte bara utanför Frankrike utan även inom Frankrike. Konsekvenserna på sikt är naturligtvis allvarliga. Alla vi som tyckte oss skönja ett mera beslutsamt internationellt agerande gentemot terrordåd av olika slag måste räkna fallet Daoud som ett bakslag. Vad skall inte terroristorganisationerna själva tro, när en man som Daoud, misstänkt för det kanske svåraste terrordådet hittills, släpps fri på det här sättet? Vad är arbetet i Europa och i FN för gemensamma tag mot terrorismen värt, när ledande stater agerar som nu skett? Vad spelar Europakonventionen för roll? Det ligger nära till hands att betrakta förutsättningarna för en gemensam europeisk front mot terrorismen som strypta redan vid födseln. Utrikesministern slutade sitt svar med att hänvisa till att händelser av det här slaget ”inskärper behovet av effektivare internationellt samarbete för att komma till rätta med terrorismen”. Indirekt uppfattar jag detta som kritik och beklagande av vad som skett. Det är naturligtvis angeläget att vi fortsätter att arbeta mot terrorismen och för konventionen, men man kan inte vara annat än pessimist i dag. Det minsta som kan begäras av oss andra är alltså protester mot agerande av det här slaget. Det måste stå klart för varje regering att feghet och undfallenhet gentemot olika terroriströrelser är detsamma som att indirekt stödja och uppmuntra terrorism.

Herr talman! Jag tror att vi alla nu och då kan gripas av pessimism inför de våldsdåd som på olika sätt breder ut sig över världen, inte minst inför terrorismen. Men vi får aldrig förtröttas i vårt arbete att söka nå överenskommelser om en gemensam front mot terrorism, tagande av gisslan och förtryck i de former som nu är aktuella. Jag vill upprepa att vi från den svenska regeringens sida oförtröttligt kommer att gå vidare i det här arbetet. Vi betraktar varje tillbud inte som ett bakslag utan som en uppfordran till fortsatt arbete för att bekämpa terrorism. Då måste vi också lägga stor vikt vid de konventioner som finns. Arbetet på en konvention för bekämpande av terrorism har ju pågått sedan länge i Europarådet, och den är nu färdig att tas fram för undertecknande. Med utgångspunkt i de händelser som nu har timat i Frankrike är det alldeles uppenbart att det är viktigt att den konventionen får en så bred uppslutning som möjligt från så många stater som möjligt. Först när vi har en gemensam uppfattning om hur vi skall bemöta terrorism kan vi nå det effektiva resultatet. Det är på den linjen vi fortsättningsvis kommer att arbeta. Huvudsaken är att den som utför terrordåd inte går fri. Man måste följa de konventioner som finns. Samarbetet är alltså det viktigaste i de här frågorna.

Herr talman! Man kan ju spekulera i orsakerna till det som skedde i Paris de gångna veckorna. Det har varit mycket motsägelsefulla uppgifter i pressen. Fransmännen har sagt en sak, israelerna en annan, tyskarna en tredje. Runt om i världen, inte minst i Amerika, förekommer väldigt starka proteströrelser. Bl. a. behandlas i dag i den amerikanska senaten ett förslag till protestuttalande, som ett enigt utrikesutskott har lagt fram. Det är väl tveklöst så att oljepolitiken spelar en roll. Vapenförsäljningar, Nr 56 där Frankrike har varit mycket aktivt på den arabiska marknaden, spelar naturligtvis också en roll i detta sammanhang. Jag förstår att statsrådet inte vill göra en bedömning från talarstolen — i varje fall inte i dag — oo äv vem som juridiskt har rätt i det aktuella fallet. Men jag måste ändå Om råvarutillgång konstatera att här har Frankrike, med användande av allehanda juridiska en för vissa sågverk motiv, släppt en gravt misstänkt person. Detta kan inte tjäna saken, i Norrlands inland nämligen bekämpandet av terrorism. När sådant inträffar gång efter gång, månad efter månad, år efter år, förvandlas man nästan själv till cyniker i varje läge. Statsrådet talar om att vi skall se varje tillbud inte som ett bakslag utan som en uppfordran. Ja, jag tar fasta på det; vi får naturligtvis göra så. Men man kan inte bortse från att det arbete som hade kommit i gång på en gemensam europeisk konvention har försvårats — en konvention som man håller på att ratificera — och att det inte på ansenlig tid kan nå samma effekt som vi hade förhoppningar om för bara några veckor sedan. Det är en följd av vad som inträffade i Frankrike den 12 januari.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som skapar garantier för en tillräcklig råvarutillgång till skäliga priser för de små och medelstora sågverken i Norrlands inland. Jag är medveten om att sågverksindustrin under år 1976, trots ett lågt kapacitetsutnyttjande inom branschen, i vissa fall har haft svårt att anskaffa råvara för sin produktion. Detta gäller, som herr Lindberg påpekar i sin fråga, bl.a. en del mindre och medelstora sågverk i Jämtlands län. Anledningarna härtill är flera, men sannolikt har den ökande andelen gallringar i avverkningarna spelat en betydande roll för det minskade utbudet på sågtimmer, liksom en ökad lagring av sågtimmer hos framför allt de större sågverken vid kusten. Genom en trolig reducering av lagren under år 1977 till följd av en fortsatt, relativt låg virkeskonsumtion inom skogsindustrin som helhet tror jag emellertid att utbudet under år 1977 bättre kommer att anpassa sig till efterfrågan. Jag anser det därför inte påkallat att föregripa pågående utredningar om skogsindustrins och skogsbrukets utveckling genom att nu föreslå några strukturpåverkande åtgärder. Den styrmekanism för skogsindustrins utbyggnad som redan finns i 136 a § byggnadslagen räcker enligt min mening t. v. för att tillgodose kraven på en regionalt balanserad industriutveckling.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Eftersom den konkreta innebörden av svaret är ett nej på min fråga förstår väl var och en att jag inte kan vara nöjd med det. Industriministern demonstrerar återigen regeringens ovilja att angripa de strukturproblem som finns inom olika delar av vår industri. Industriministern hoppas att den rådande konjunkturen skall skapa balans i efterfrågan och utbud när det gäller sågtimret. Nu råkar det tyvärr inte vara så, eftersom sågverken fortsätter att producera på lager för att kunna bereda sina anställda sysselsättning, och då kvarstår problemet med bristen på sågtimmer. Fortfarande är situationen för flera sågverk i Jämtlands län mycket bekymmersam. Sågtimret fraktas ur länet för att förädlas på annat håll i landet. Flera av sågverken hankar sig fram, och faran för driftstopp är överhängande. För att belysa det paradoxala i situationen kan jag nämna att vid Nederhögens såg har man varit tvungen att friställa fem anställda på grund av råvarubrist. Av samma skäl hotas flera sågverk av driftstopp. Ändå ligger Nederhögen så att säga bokstavligen mitt i skogen. Om sågen skulle tvingas att slå igen blir det ytterst svårt att lokalisera någon annan sysselsättning till Nederhögen. Vi upplever nu att sågverk, som för endast några år sedan uppfördes med hjälp av lokaliseringsmedel för att skapa sysselsättning i utsatta bygder, hotas av driftstopp på grund av att råvaran transporteras från bygden för att förädlas på annat håll. Det rimmar illa med de regionalpolitiska målsättningar vi alla har varit överens om. Exempel på köpsågverkens svårigheter med råvaran kan också hämtas från andra håll i landet. För kort tid sedan tvingades en tämligen nyuppförd sågindustri i Vansbro att varsla om permitteringar. Orsak: brist på råvara. För ca en vecka sedan tvingades ett sågverk i Alvesta att begära sig i konkurs. Orsaken var till stor del bristen på råvara. Exemplen kunde fortsätta. Jag har med det sagda velat belysa att köpsågverkens problem kvarstår, och det är problem som måste lösas snabbt. Jag vill därför ställa en följdfråga till industriministern: Anser inte statsrådet sågverkens regionala struktur så värdefull att bevara för att trygga sysselsättningen i berörda bygder att han är beredd att omedelbart vidta åtgärder för att trygga köpsågverkens råvaruförsörjning? Om industriministern är tveksam hur han skall angripa problemet kan han finna uppslag i den socialdemokratiska motion i nämnda fråga som nyligen avlämnats till riksdagen. Hänvisningen till 136 a § byggnadslagen tror jag vi kan lämna därhän, eftersom industriministern själv i ett svar till Träindustriarbetareförbundets avdelning i Jämtland har redovisat att det finns en överkapacitet vid redan befintlig sågindustri.
Herr talman! Herr Lindberg hänvisar till en nyligen väckt socialdemokratisk motion och de förslag till lösningar som där finns.

Det är betecknande för situationen när det gäller råvarutillgången att den varierar från plats till plats och från sågverk till sågverk. När vi från industridepartementets sida närmare har analyserat situationen har det visat sig att förhållandena är mycket beroende av de affärsrelationer som vederbörande sågverk har upparbetat under årens lopp. Det är alldeles uppenbart att det ligger problem i att det finns en dominans, t.ex. i Härjedalen, av kustbolag när det gäller skogsinnehavet och att dessa bolag först tillgodoser sina egna industrier innan de låter de lokala sågverken få del av råvarufångsten. Men det är problem som jag tror att den ansvarskännande industrin nu är medveten om och kommer att lösa. Av regionalpolitiska skäl är det angeläget att slå vakt om den lokalt placerade sågverksindustrin.
Herr talman! Tiden tillåter inte att jag ger mig in på en diskussion om några alternativa budgetförslag. Jag skall be att få hålla mig till ämnet. Vi kan vara överens om, herr industriminister, att det här är ett angeläget problem, eftersom sågverken har en regional struktur som skapar sysselsättning som skulle vara ytterst svår att ersätta om sågverken skulle tvingas lägga ned verksamheten. Vi kan också vara överens om att det finns många skiftande orsaker till den uppståndna situationen. Men det talar inte emot att man snabbt försöker lösa problemet — det talar snarare för det. Ute i länen har man en helt annan syn på dessa frågor än vad industriministern har. Enligt de rapporter jag har fått börjar man i flera län planera att skapa råvaruramar för resp. län. Jag förstår att det känns angeläget, men det vore olyckligt om varje län för sig skulle börja planera råvaruförsörjningen inom sina gränser. Länsgränser och råvaruförsörjningsområden sammanfaller nämligen inte. Här måste i stället åstadkommas en total samordning, om man skall kunna lösa problemen tillfredsställande. Det kan inte ske på annat sätt än genom ett centralt inflytande över hur virket fördelas. Det är angeläget att man omedelbart angriper detta problem. Det kan inte vänta tills regeringen framlägger sin totala plan för hur man skall lösa strukturbranschfrågorna. Innan dess har många av sågverken tvingats lägga ned, och det vore djupt olyckligt.
Herr talman! Jag tror inte att råvarusituationen kommer att få så genomgripande följder för småsågarna. Man skall ha klart för sig att det klimat vi nu har i mycket är en produkt av den överhettade konjunkturen på detta område 1974. Vi har all anledning att under innevarande år emotse en bättre balans när det gäller råvarutillgång och avsättning. Herr Lindberg talar för ett ökat centralt inflytande. Jag kan utan vidare deklarera att jag inte tror på centralstyrning i detta sammanhang. Om herr Lindberg frågar de sågverk han ömmar för i detta speciella avseende, så skall han finna att det inte är någon centralstyrning de eftersträvar. Dessutom finns det en viss inkonsekvens i herr Lindbergs argumentering för en centralstyrning av råvaruströmmarna redan nu. Jag trodde det fanns en bred politisk enighet bakom strävandena att låta skogsutredningen arbeta färdigt och att använda detta år till att försöka arbeta fram ett näringspolitiskt program för skogsbruket, så att vi 1978 skall ha ett bättre underlag för att arbeta fram mera långsiktiga riktlinjer för hur man skall klara skogsindustrins råvaruförsörjning.
Herr talman! Den rapport jag har fått i dag från näringen talar för att sågverksindustrin väntar sig en stigande efterfrågan på sina produkter, på grund av att köparna i omvärlden har ett lager som understiger normallagret. Hur snabbt efterfrågan kommer att stiga är det väl ingen som vet. Men det genomgående problemet inom köpsågverken är nu hur man skall klara råvaruförsörjningen. Det tycker jag herr Åsling borde ha möjligheter att bli informerad om. Vad jag talar om är inte centralstyrning, herr Åsling, utan en central samordning av arbetet att försöka lösa de här problemen. Vi bör väl ändå kunna vara överens om att det är angeläget. Herr Åsling har ju möjlighet att försöka påverka de berörda parterna så att de på frivillig väg försöker komma överens om hur råvaruströmmen skall fördelas till dess det finns ett utredningsmaterial för bedömning av hur problemet skall angripas. Det finns ingen anledning att på grund av pågående utredningar sitta med händerna i kors — i avvaktan på ett bättre beslutsunderlag kan man göra ansträngningar för att lösa de näraliggande problemen.

glasindustrin dandet av ett nordiskt planglasföretag frågat mig om det aktuella holdingbolagets placering varit föremål för behandling i kontakterna med det franska företaget Saint Gobain, majoritetsägare i det nybildade holdingbolaget, och om regeringen i detta hänseende varit beredd verka för de fackliga ståndpunkterna. Frågan om holdingbolagets nationella hemvist har varit föremål för behandling i de överläggningar som representanter för industridepartementet haft med företrädare för Saint Gobain. Regeringen har accepterat en uppläggning som innebär att holdingbolaget placeras i Danmark. Detta har dock skett först sedan det franska företaget, som äger aktiemajoriteten i AB Emmaboda Glasverk, skriftligen gjort långtgående utfästelser vad gäller sysselsättningen i Emmaboda kommun. BI. a. bildar Saint Gobain ett särskilt utvecklingsbolag med uppgift att finna nya, sysselsättningsskapande verksamheter i kommunen. Utfästelserna har arbetats fram i nära kontakt med de fackliga organisationerna vid Emmaboda Glasverk. Dessa har enligt uppgift samtliga ställt sig bakom den överenskomna uppläggningen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga, även om den konkreta frågeställningen är överspelad.

Nu är frågan alltså avgjord. Bolagets säte blir Köpenhamn. Många problem kvarstår därmed för de anställda i Emmaboda. Visserligen krävde regeringen, som nämns i svaret, att Saint Gobain står kvar vid den sysselsättningsgaranti som gavs i december 1973, dvs. att de 680 antällda vid Emmaboda Glasverk — fackföreningens uppgift är 700 — skall få fortsatt arbete. I dag är ca 600 sysselsatta på glasverket, vilket betyder en minskning med nära 15 96. Det är alltså en garanti med prutmån. Vidare skall Saint Gobain satsa 5 milj.kr. i ett utvecklingsbolag för att skaffa ersättningsindustri, om antalet anställda på glasverket minskar. Då vill jag ställa ett par frågor som intresserar de anställda och som har stor betydelse för dem: Blir utvecklingsbolaget fristående från holdingbolagets inflytande? Utvecklingsbolaget skall ta kontakter med småföretag och privatpersoner som har idéer eller förslag som är möjliga att utveckla. Kommer Saint Gobain att behålla aktiekontrollen över de företag som etableras? Alltför ofta har de anställda i vårt land fått erfara att nyetablerade företag med statligt stöd lagts ned efter en kort tid när pengarna för brukats. De anställda vid Emmaboda Glasverk vill ha garantier som hål Om vissa företagsler. Kan de få sådana i dag av industriministern? fusioner inom glasindustrin
Herr talman! Utvecklingsbolaget har ju bildats av Saint Gobain och är så till vida fristående från holdingbolaget som detta har flera intressenter. Det är en utfästelse som Saint Gobain gjort i de förhandlingar som bedrivits med industridepartementet. När det sedan gäller de direkta utvecklingsprojekt som utvecklingsbolaget kan komma att engagera sig i har man självfallet inte i detalj gått in på att fastlägga ägarförhållandena i olika, ännu så länge hypotetiska utvecklingsprojekt. Men jag vill betona att det franska moderbolaget gjort en rätt betydande egen insats i sammanhanget. Det tyder på att man också är beredd att ta en väsentlig del av ansvaret för utvecklingsbolagets fortsatta verksamhet. Vi har under alla förhållanden bedömt detta förfarande från Saint Gobains sida som lovvärt. Det bör kunna ge väsentliga bidrag till sysselsättningen i framtiden. Jag vill betona att de fackliga organisationerna också har anslutit sig till den här uppgörelsen, och det var en förutsättning för att vi från industridepartementets sida skulle kunna acceptera uppgörelsen.

Herr talman! Jag får väl tolka det industriministern nu sade som positiva svar på de frågor jag ställde. Genom den här fusionen kontrollerar holdingbolaget 2450 anställda i Sverige, Norge och Danmark. Det är också holdingbolaget som håller i pengarna, fördelar resurserna och styr utvecklingen, naturligtvis efter vad som ger den största utdelningen på kapitalet. Det pågår i dag en strukturrationalisering inom hela glasindustrin. Regeringen satsar också pengar på denna strukturrationalisering. Emmaboda kommer naturligtvis inte att ställas utanför, och ingen vet hur många som kommer att drabbas av den rationaliseringen och när det kommer att ske. Karl-Henrik Pettersson vid industridepartementet, som skött förhandlingarna med Saint Gobain, säger: ”Uppgörelsen skapar stabilitet för en tid, men man kan aldrig säga att problemet är löst för hela branschen. Om Saint Gobain skulle uppleva den svenska glasmarknaden som olönsam kan varken utvecklingsbolaget eller garantin hindra företaget från att ”dra sig tillbaka".” Detta är naturligtvis oroande. De anställda är medvetna om att det alltid är lönsamheten som avgör den privata företagsamheten. En fråga som är berättigad och som ställdes av den fackliga organisationen i Em 43 maboda när vi var där men som det kanske inte är rätt att ställa till den nuvarande regeringen är denna: Varför tog inte staten över glasbruket i första omgången utan gick med på fusionen? Emmaboda är ju ingen engångsföretelse, och den nuvarande regeringen kommer väl att ställas inför samma situation. Därför är det de anställdas förhoppning att man följer denna fråga på ett för deras del positivt sätt.
Herr talman! När fru Nordlander talar om att lönsamheten är avgörande för tryggheten för de anställda i privata företag, vill jag ändå till sist säga att det gäller all verksamhet, eftersom lönsamheten är ett uttryck för om en produkt går att sälja. Därvidlag skiljer sig inte ett statligt företag från ett enskilt. Även ett statligt företag — om man nu leker med tanken på ett statligt engagemang i denna bransch — måste grundas på förutsättningen att produktionen går att avsätta, dvs. att den är lönsam. Det förändrar alltså inte bilden.

Herr talman! Herr Johansson i Arvika har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder som syftar till en kartläggning av fritidsbåtsbranschen och i anslutning därtill lägga fram förslag för att trygga hotade anställningar inom detta område. Försäljningen av fritidsbåtar i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren vilket lett till en rad stora satsningar på tillverkningssidan inom branschen. Härigenom har en viss överkapacitet uppkommit. Detta tillsammans med en nedgång i efterfrågan på fritidsbåtar både i Sverige och utomlands har lett till svårigheter för vissa tillverkare. De varsel som herr Johansson tar upp i sin fråga beror sannolikt på den nedgång i orderingången som har blivit följden av efterfrågebortfallet. Varslen berör orter och regioner som även i Övrigt har ett utsatt sysselsättningsläge. Regeringen kommer därför att noga följa utvecklingen inom de berörda företagen. Däremot ser jag inte för dagen något behov av en särskild kartläggning av fritidsbåtsbranschen.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för att jag fått svar på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är bl.a. de varsel om mycket omfattande personalinskränkningar som utfärdats vid flera av de företag som tillverkar småbåtar och fritidsbåtar här i landet. Möln Småbåtstillverkningen i Sverige uppgick under 1976 till 342 milj.kr. = och har således blivit en ganska stor bransch. Det finns f. n. 30-35 större — Om en kartläggning företag inom branschen som tillverkar båtar i industriell omfattning. Men = av fritidsbåtsbranutöver dessa skall det enligt uppgift finnas ytterligare över 200 tillverkare, — schen och dessutom förekommer en ganska betydande import av båtar hit till landet. Den här branschen är ganska risig. Det finns tillverkare som förfogar över moderna och ändamålsenliga fabrikslokaler, men det finns också en tillverkning av båtar i ytterst provisoriska lokaler. Detta skapar en obalans i konkurrensförhållandena mellan företagen. Det finns inga klara riktlinjer för samhällets engagemang inom båtbranschen. Därför uppstår ibland det förhållandet att staten via företagarföreningarna får gå in med pengar för att rädda företag som har avsättningssvårigheter samtidigt som man beviljar statliga krediter till företag som nyetableras inom samma bransch. Från Sweboat, som är branschorganisation för båttillverkarna, har man i en tidningsartikel uppgett att branschens ”guldår” från början av 1970 talet är slut och kommer inte åter. I en artikel i Veckans Affärer förra veckan sägs också från sakkunniga inom branschen att det fordras en kraftig strukturomvandling. Det finns, menar man, en bestående överkapacitet på ca 50 926. I Kristinehamn skall 150 anställda sägas upp från sina jobb i mitten av detta år. Det finns givetvis anledning att fråga vad industriministern har tänkt vidta för speciella åtgärder för dessa människors vidkommande och för deras möjligheter att få en säker anställning i framtiden. Jag tror inte man kan säga att den kris som nu finns inom småbåtsindustrin enbart är konjunkturbetonad. Den har också till en del uppkommit av de orsaker som jag här har refererat till. Det finns ett klart behov av att regeringen så snart som möjligt tittar närmare på denna bransch. Det finns nämligen anställda och kommuner som har satsat på denna bransch för sin framtid, och de är oroade över de dystra utsikter som råder i dag. Jag är inte riktigt nöjd med industriministerns svar, därför att det löser inte de långsiktiga problemen. Jag efterlyser alltså mer konkreta besked om åtgärder.
Herr talman! Vår bedömning är alltså att man genom att nu göra en totalöversyn av branschen inte kan nå det syfte som herr Johansson i Arvika har med sin fråga. Däremot — och det vill jag starkt betona — är vi beredda att med alla de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel som riksdagen har ställt till vårt förfogande medverkar till att skapa anställningstrygghet eller att ordna alternativa sysselsätt 45 ningstillfällen för de människor som blir friställda inom denna bransch.
Herr talman! Men när sakkunniga bedömare från denna bransch tycks vara på det klara med att här finns en stor överkapacitet och även en del risiga förhållanden, vilket jag försökte belysa i mitt tidigare inlägg, är inte detta då motiv nog för att man verkligen skall engagera sig i dessa frågor litet djupare? Man kan väl inte bara låta tiden gå och hoppas och tro att alla problem löser sig när konjunkturen vänder. Det gäller nämligen mer långsiktiga problem. Jag vill åter framhålla att här finns människor och kommuner som har satsat på dessa industrier och trott att de skulle ge en stadigvarande sysselsättning och verksamhet. Dessa människor och kommuner kanske får finna sig i — om regeringen förhåller sig passiv — att deras företag slås ut från denna bransch, vilket givetvis äventyrar anställningstryggheten och verksamheten på resp. orter. Industriministern borde ha tagit detta problem litet mer på allvar. Ta gärna kontakt med företagarföreningarna. Jag tror att industriministern då snart skulle få klart för sig att dessa till stor del instämmer i de argument som jag här har framfört.
Herr talman! Vi tänker inte sitta passiva i detta sammanhang lika litet som när det gäller andra strukturproblem som vi nu möter i svenskt näringsliv. Om herr Johansson i Arvika tror att vi skall gå in med ett speciellt skräddarsytt strukturstöd till just denna bransch, vill jag framhålla att det inte är aktuellt. Det har jag också sagt i mitt svar. Den enkla sanningen är att länsarbetsnämnden redan har tagit upp en diskussion om dessa problem. Vi är väl medvetna om dem. Det gäller f.ö. inte bara Kristinehamn utan hela branschen. Vi har inriktat oss på att nu hjälpa till med anpassningen och den eventuellt nödvändiga neddragningen av sysselsättningen i denna bransch för att på ett lämpligt sätt skapa alternativa sysselsättningstillfällen. Om herr Johansson menade att vi skulle ge oss in på att åstadkomma ett direkt branschsstöd till just denna bransch, är mitt svar nej.
Herr talman! Nej, herr industriminister, jag är inte vid detta tillfälle ute efter något speciellt branschstöd till denna industri. Jag är i första hand ute efter att man på ett annat sätt skall gå in och verkligen inventera de problem som kommer att uppstå för denna industri i framtiden. Jag är väl medveten om att man naturligtvis får använda de arbetsmarknadspolitiska medel som den nuvarande regeringen har till sitt förfogande och som den tidigare regeringen har lämnat efter sig till värde för detta land, sätta in de åtgärderna och från de utgångspunkterna försöka attackera de uppkomna problemen i Kristinehamn, Åmål, Lysekil och på andra ställen i landet. Jag förutsätter att industriministern verkligen — Nr 56 tar krafttag för att se till att de människor som nu är uppsagda får

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa industriutflyttningen och kapitalexporten, vilka konkreta åtgärder regeringen förbereder för ersättningsindustrier till de orter som särskilt drabbats av industriutflyttningen samt vilka konkreta åtgärder regeringen förbereder med anledning av LM Ericssons planer på en kraftig nedskärning av antalet arbetsplatser under nästa år. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Flera svenska multinationella företag har under senare år påtagligt ökat sin sysselsättning utomlands, medan industrisysselsättningen totalt i Sverige sedan 1965 minskat något. Riksbankens tillståndsgivning för direkta investeringar utomlands har som påpekats i interpellationen legat över en miljard kronor årligen under 1970-talet. Det bör dock i detta sammanhang understrykas att dessa siffror innefattar lånefinansiering utomlands. Den totala utlandsfinansieringen av investeringarna i utlandet har under åren 1974 och 1975 legat vid omkring 60 96, varför den faktiska kapitalexporten från Sverige dessa år således varit avsevärt lägre. Utlandsinvesteringarna svarar i dag för ca 15 96 av de totala investeringarna inom svensk industri. Utlandsinvesteringarna är i betydande utsträckning koncentrerade till ett mindre antal större svenska internationellt verksamma koncerner. De utmärks av en lång internationell erfarenhet och av att de är mer exportinriktade än svensk industri i övrigt. Det bör framhållas att utlandsproduktionen från denna utgångspunkt överskattas när en jämförelse knyts till sysselsättningen i stället för exempelvis till förädlingsvärdet. Tillverkning i produktionsbolag utomlands kan på goda grunder antas vara mer arbetsintensiv än i Sverige. Svenska internationellt verksamma företag förlägger nämligen i betydande utsträckning mindre kvalificerad produktion utomlands. Mot denna bakgrund vill jag inledningsvis ge några allmänna och mer principiellt inriktade synpunkter som svar på herr Hermanssons interpellation. En presentation begränsad till totalsiffror ger lätt en förenklad och snedvriden bild av verkligheten. Samtidigt som svensk industri i sin 47 helhet haft svårt att vidmakthålla sin sysselsättning har svenska multinationella företag kunnat öka sysselsättningen i Sverige. Koncerner med produktion i utlandet ökade sysselsättningen här hemma med 8 96 mellan år 1970 och 1974, då industrisysselsättningen totalt i stort sett var oförändrad. LM Ericsson faller här väl in i det allmänna mönstret. Även om koncernens expansion huvudsakligen ägt rum utomlands har också antalet anställda i Sverige ökat under den senaste femårsperioden, vilket bl.a. framgår av de uppgifter som herr Hermansson redovisar i sin interpellation. Svenska företags etableringar av försäljnings och tillverkningsbolag är ofta ett led i koncernernas strävanden efter att vidmakthålla sin internationella konkurrenskraft på exportmarknader. De svenska utlandsinvesteringarna är därför i stor utsträckning defensiva till sin karaktär i den meningen att aktiva marknadsföringsinsatser genom egna försäljningsbolag och tillverkning i egna produktionsbolag utgör ett väsentligt alternativ för att bibehålla uppnådda marknadspositioner. Sådana investeringar kan därför bidra till att trygga sysselsättningen i Sverige. I många länder är alternativet till lokal tillverkning ofta att helt lämna en marknad till följd av restriktiva handelshinder, krav på lokal produktion vid offentlig upphandling etc. Utlandsetablering möjliggör vidare exportförsäljning från moderföretagen till utländska dotterföretag. Betydelsen av denna typ av exportförsäljning framgår av en undersökning som utförts av statistiska centralbyrån i samråd med koncentrationsutredningen. Undersökningen visar att inomkoncerntransaktioner, dvs. transaktioner mellan företag inom samma koncern, år 1973 svarade för 30 96 av det totala svenska exportvärdet. Det förtjänar också att påpekas att denna internationalisering av företagandet i sig medverkar till en arbetsfördelning länderna emellan baserad på varje lands särskilda förutsättningar. Att företagandets internationalisering medfört betydande samhällsekonomiska fördelar hindrar inte att svårigheter kan uppkomma till följd av denna utveckling. Regeringen har stor förståelse för den oro som bl.a. fackliga organisationer gett uttryck för när det gäller de multinationella företagens verksamhet. Den statssekreterargrupp som tillsatts för att följa dessa företags verksamhet, f. n. under min ledning, kommer att fortsätta sitt arbete med att kontinuerligt bedöma de samhällsekonomiska effekterna av internationellt företagande och föreslå de åtgärder som kan anses vara påkallade. ganisationer. Vid bedömningen av enskilda tillståndsärenden har en po = Nr 56 sitiv bedömning från lokalt fackligt håll tillmätts stor betydelse. Det är Onsdagen den min uppfattning att den nuvarande tillståndsprövningen av direktinves 19 januari 1977 teringar utomlands fungerar tillfredsställande utifrån övergripande sam=- hällsekonomiska synpunkter. Om åtgärder för att På frågan om åtgärder för ersättningsindustrier till orter som särskilt — hindra kapitalexdrabbats av industriutflyttning vill jag allmänt understryka företagens port och industriutroll och ansvar. Det tillkommer dem att i fall som de nu aktuella ta — flyttning initiativ till ersättande sysselsättning och produktion. Staten har här en dubbel uppgift. För det första har staten att tillse att företagen tar sitt eget ansvar bl.a. i fråga om att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter för att komma till rätta med de svårigheter som kan uppkomma. För det andra är det naturligt och nödvändigt att regeringen medverkar till att begränsa de anpassnings och omställningsproblem som följer av internationella konjunktur och strukturförändringar. Genom lokaliseringsstöd, skattepolitik, ekonomisk-politiska insatser etc. kommer regeringen att aktivt verka för att bl.a. uppnå full sysselsättning och en ökad regional balans. Jag har i ett tidigare svar på en interpellation av herr Franzén om nedläggningen av LM Ericssons kabelverk i Älvsjö framhållit att företaget utfäst sig att försöka finna arbete inom koncernen för alla berörda. Jag har också erfarit att man bildat en arbetsgrupp under koncernföretagsnämnden för att gemensamt analysera konsekvenserna för företaget och dess anställda i den nu uppkomna situationen. Mot denna bakgrund finns f.n. ingen anledning för regeringen att förbereda några särskilda åtgärder. Jag vill än en gång understryka att det i första hand är LM Ericssons uppgift att genom att utveckla nya produkter och marknader trygga sysselsättningen inom koncernen såväl i Sverige som utomlands. Företagets ansökningar om ytterligare utlandsinvesteringar kommer att, inom ramen för valutalagstiftningen, bedömas bl.a. mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om valutastyrelsens prövning av ansökningarna om direkta investeringar utomlands.

Herr talman! De allvarliga problem som jag tagit upp i min interpellation har sedan denna framställdes den 26 november förra året ännu mera tillspetsats. Nya data har kommit fram som visar att de tendenser jag berört tilltagit i styrka. I bil. 17 till den nya budgetpropositionen redovisas en nedgång i industrisysselsättningen för 1976 inom Sverige med 28 000 personer — det är en preliminär siffra. I finansplanen förutses en minskning i samma takt av antalet anställda inom industrin under 1977, dvs. med mellan 20 000 och 30 000 personer. Av riksbanken lämnade tillstånd till direkta svenska investeringar i utlandet uppgick år 1976 till inte mindre än 3 476 milj.kr. mot 2 303 milj.kr. året förut, således en mycket kraftig tillväxt. Denna utveckling försiggår alltså samtidigt som svenska staten enligt 49 50 regeringens åsikt skall gå ut på den internationella lånemarknaden. Det talas om nödvändigheten av att uppta utlandslån av storleksordningen 10-15 miljarder kronor. Industriministern förefaller i sitt svar på min interpellation helt obekymrad av dessa stora problem. Jag tvingas dra slutsatsen att samma obekymrade inställning också präglar regeringen som helhet. Men inte nog med att herr Åsling förefaller obekymrad av problemen. Hans svar till mig är i många stycken utformat som en försvarsskrift för de s.k. multinationella företagens, dvs. de imperialistiska koncernernas, verksamhet och politik. Detta är alltså centerpartiets linje i regeringsställning. Det är värdefullt att få det så klart uttryckt. Herr Åsling hävdar i interpellationssvaret: 1. att vad han kallar ”företagandets internationalisering” — det är typiskt att han använder denna eufemism som uppfunnits av de imperialistiska koncernernas försvarsadvokater — medfört betydande samhällsekonomiska fördelar.

De stora imperialistiska koncernernas väldiga ekonomiska tillväxt och maktökning kan inte alls betecknas som arbetsfördelning länderna emellan, ”baserad på varje lands särskilda förutsättningar”. Att de internationella koncernerna allmänt talat skulle medföra samhällsekonomiska fördelar är någonting som är fullständigt obevisat och torde vara felaktigt. Den omfattande litteratur som finns om de s.k. multinationella företagen har i varje fall haft svårt att hitta dessa samhällsekonomiska fördelar och i stället haft mycket lätt att beskriva farorna för en sund samhällsekonomisk utveckling av den väldiga maktkoncentrationen. Herr Åslings ståndpunkt i denna fråga förvånar så mycket mera som det bara är ett par tre månader sedan den borgerliga regeringen i sin regeringsförklaring sade sig vilja bekämpa maktkoncentration. Är detta redan ett passerat stadium? Det är också felaktigt att allmänt påstå att utflyttningen av kapital och industri från Sverige tryggar sysselsättningen inom landet. Det material herr Åsling anför för att styrka sin åsikt är att transaktioner inom samma koncern 1973 svarade för 30 96 av det svenska exportvärdet och att de stora svenska företag som mest ökat sin sysselsättning i utlandet också kunnat öka sysselsättningen inom Sverige under en viss tidsperiod. Men detta bevisar ju ingenting om något allmänt samband som herr Åsling påstår skulle finnas. De största svenska företagen har ökat sin sysselsättning både i Sverige och i utlandet, men de har ökat den avsevärt mycket snabbare i utlandet. LM Ericsson, som jag speciellt tagit upp - Nr 56 i interpellationen, visar ju NE BIYEESE klart. När herr Åsling hänvisar Onsdagen den till de uppgifter om L M Ericsson som jag har anfört, bestyrker han alltså 19 januari 1977 inte på något som helst sätt sina egna teser. Hur har det varit och hur Ill blir det inom LM Ericsson? Av en total personalökning under fem år — Om åtgärder för att på 22 000 personer föll inte mindre än 19 600 på arbetsplatser utanför = hindra kapitalex Sverige och bara 2 400 på arbetsplatser inom landet. Nu pågår en kraftig — port och industriutnedskärning av arbetsstyrkan på L M Ericssons fabriker i Sverige. Under = flyttning förra året uppgick minskningen till inte mindre än 2 800 arbetare, och den siffran gäller endast de kollektivavtalsanställda. Om de planerade nedskärningarna under 1977 har det lämnats olika uppgifter. Siffran 2 000 har nämnts. Man tar säkert inte mycket fel, om man förmodar att antalet arbetare kommer att skäras ned från över 15 000 som det var 1974 till ungefär 10 000, alltså med i runt tal en tredjedel. Det är den utvecklingen som hotar när det gäller LM Ericsson. Regeringen har ingenting att säga om detta annat än att det bildats en arbetsgrupp under koncernföretagsnämnden och att företaget utfäst sig att försöka finna arbete inom koncernen för alla berörda. Omflyttningar har också börjat. En del företagsenheter skall läggas ned inom de närmaste månaderna, en del arbetare erbjuds sämre jobb än de haft tidigare, och så hoppas företaget att de skall sluta sin anställning. Sådant kallas naturlig avgång. Även för arbetsledare och tjänstemän blir problemen svåra. Stockholmsregionen drabbas av en ny åderlåtning på produktiva arbeten. Även flera orter ute i landet drabbas. De sysselsättningsproblem som uppkommer är större än vad L M Ericssons egna siffror anger. Dit måste också adderas problemen för många småföretagare som haft kontrakt på legoarbeten med företaget — kontrakt som nu undan för undan sägs upp. Det räcker inte att allmänt tala om att företagen måste ha ett ansvar för sysselsättningen. Det avgörande är ju: Hur skall detta ansvar utkrävas? Jag vill ha ett svar av industriministern på det. Herr talman! Den här debatten berör mycket stora problem, som det blir anledning att många gånger återkomma till. Vad det gäller är inte den ena eller andra siffran, om en typ av jämförelse överskattar utvecklingen och en annan underskattar den, så som industriministern tycks vilja föra diskussionen i början av interpellationssvaret. Det avgörande är ju i stället de faktiska verkningar för människorna i det här landet som uppstår. Där vill jag ha klart besked när det gäller några frågor, och det är viktigt, därför att de belyser på avgörande avsnitt regeringens inställning: 1. Medger industriministern att det finns en tendens till utflyttning av svensk industrisysselsättning till utlandet? 2. Medger industriministern att tendensen när det gäller svenska direkta investeringar i utlandet är en betydande ökning? 3. Ärindustriministern medveten om att denna kapitalexport till övervägande delen sker genom de största svenska företagen, vilka represen 5l terar en stark ekonomisk maktkoncentration? 4. Är industriministern medveten om att det sålunda sker en betydande kapitalexport från Sverige samtidigt som svenska staten enligt regeringens uppfattning tvingas uppta stora utlandslån? 5. Är det riktigt om jag tolkar industriministerns svar här i dag så att regeringen inte vill vidta någon ny åtgärd för att söka stoppa eller åtminstone bromsa industriutflyttningen och kapitalexporten? 6. Jag upprepar min redan ställda fråga: Hur anser regeringen att företagens ansvar för sysselsättningen skall utkrävas? Jag ber att få överlämna de här frågorna skriftligt till industriministern.

Herr talman! Jag vill till att börja med säga beträffande det som herr Hermansson anför om regeringsdeklarationens tal om maktkoncentration, att det självfallet är vägledande för regeringens handlande. Jag kan i det sammanhanget säga att den grupp som jag åberopar — som har till speciell uppgift att studera de multinationella företagens utveckling och hela det problemkomplex som vi här talar om — arbetar med oförändrade ambitioner att vaksamt följa den här utvecklingen. Blir det nödvändigt att initiera speciella åtgärder är det en självklarhet att sådana också kommer att vidtas. Arbetet är nu, som herr Hermansson torde vara medveten om, närmast inriktat på att i internationella organ och mellan länderna byta erfarenheter samt överlägga om hur man klarar den nya problematik som de multinationella företagens tillväxt har skapat. Vi har nyligen haft en diskussion i ett speciellt FN-organ om detta, och diskussionerna kommer att fortgå under den närmaste tiden. Det är i hög grad en fråga om att få ett utbyte av information mellan länderna och deras regeringar liksom de multinationella företagen för att få en objektiv bild av de multinationella företagens roll i detta sammanhang. Med anledning av herr Hermanssons tal om att mitt svar har karaktären av försvarsskrift för de multinationella företagen vill jag säga, att jag tror att vi alla är betjänta av en saklig debatt i denna fråga. Det finns ingen anledning att måla i den ena eller den andra färgen. Omsorgen om den svenska demokratins möjligheter att fungera i en värld, där det internationella beroendet är ganska stort, borde mana till att sträva efter en objektiv debatt, där man kallt och klart analyserar den utveckling som vi nu är inne i. Det var strävan med mitt svar att medverka till denna inriktning på debatten. Herr Hermansson talar vidare om att jag överskattar utlandsinvesteringarnas värde för sysselsättningen i Sverige. Jag vill hänvisa till de erfarenheter vi har från våra svenska multinationella företag, som ofta — och i det sammanhanget har LM Ericsson åberopats — är starkt specialiserade. Vi har sannolikt inte möjlighet att öka telefontätheten så särskilt mycket i Sverige. L M Ericsson är hänvisat till en internationell marknad för den övervägande delen av sin produktion. För att i den hårda internationella konkurrensen befästa och utveckla sin position har Nr 56 man uppenbart också i ökad utsträckning tvingats flytta ut sin tillverk Onsdagen den ning. Jag vågar säga att de erfarenheter vi har hittills är att det också 19 januari 1977 har givit underlag för en ökad sysselsättning i Sverige. pA ror Jag skall gärna erkänna att vi är oroade för de rapporter vi nu får.

Vi har också förtroende för de fackliga representanterna i LM Ericsson och deras förmåga och kompetens att bevaka dessa frågor inne i företaget. Innan det föreligger en fullständig bild av hur företaget och facket bedömer situationen är det ganska klart att regeringen inte har möjlighet att gå in med konkreta åtgärder. Herr Hermansson ställer en rad frågor till mig, och han är vänlig nog att också överlämna dem skriftligt. Jag kan väl därmed också försöka ge svar på dessa frågor i tillämplig omfattning, i den mån jag inte redan i mitt svar har berört dem. Jag kan vitsorda att svenska företag gör betydande investeringar utomlands. Herr Hermansson gör sig dock skyldig till en något förhastad slutsats när han försöker utläsa en tendens av ett enstaka års erfarenheter. Jag tror att man skall se detta som ett mer långsiktigt utvecklingsförlopp, och då råder det inget tvivel om att vi har en relativt stabil nivå när det gäller de svenska investeringarna utomlands. Jag kan erkänna att investeringarna de senaste åren har ökat. Men vid beaktande av en längre tidrymd är det ett relativt stabilt förhållande som präglar den svenska industrins investeringar. Jag vill också, när det gäller frågan om jag är medveten om att det sker en betydande kapitalexport från Sverige, påpeka — vilket jag även gjorde i mitt svar — att en väsentlig del av dessa investeringar sker med utomlands upplånat kapital. Herr Hermansson gör sig skyldig till en logiskt felaktig slutsats när han försöker göra gällande att det finns ett motsatsförhållande i det faktum att den svenska staten nu sannolikt är nödsakad att gå ut och låna och den omständigheten att svenska företag investerar utomlands. Det är ju två skilda saker som det knappast finns anledning att här närmare kommentera. Vi har för dagen ingen anledning att vidta några speciella åtgärder för att föregripa den här utvecklingen. Vi är, som jag sade, i vår arbetsgrupp för multinationella företag verksamma med att analysera och följa utvecklingen. Men det finns ingenting i det aktuella skeendet som skulle motivera speciella och drastiska insatser för att, som herr Hermansson uttrycker det, bromsa industriutflyttningen och kapitalexporten. Vi skall naturligtvis i stället inrikta oss på att förbättra det näringspolitiska klimatet i vårt land och se till att ingen sysselsättning som logiskt borde 53 höra hemma i Sverige flyttar utomlands. Det kan naturligtvis inte tolereras från vår synpunkt.

Herr talman! Jag följer industriministerns anförande i mina kommentarer. Han sade först att vad som står i regeringsdeklarationen om kamp mot maktkoncentrationen gäller alltfort. När han skulle visa på allt det myckna man gör talade han om att det finns en statssekreterargrupp som följer utvecklingen. Det är mig inte obekant att det även tidigare funnits grupper inom industridepartementet som studerat denna utveckling. Koncentrationsutredningen hade i uppdrag att göra en undersökning av de multinationella företagen — en undersökning som jag diskuterat här i riksdagen med förre industriministern. Vi var då överens om att den undersökningen var helt otillräcklig som grundval för en bedömning av frågan och för en medveten politik från den svenska regeringens sida. Det är alltså inget nytt att man följer utvecklingen. Industriministern säger också att om det blir nödvändigt med åtgärder skall man vidta sådana. Men hittills har man mest sysslat med internationella diskussioner för att studera hur de multinationella företagen verkar. Nu har vi emellertid i vårt land konkreta verkningar av de multinationella företagens politik. Jag har väldigt svårt att förstå hur en regering kan sitta med armarna i kors inför dessa verkningar — jag återkommer utförligt till dem längre fram — och säga att man studerar utvecklingen, för diskussioner om det internationella skeendet och vad multinationella företag i själva verket innebär. Är inte industriministern medveten om att den ståndpunkt han intar i sitt interpellationssvar och i sitt andra anförande här i själva verket innebär ett ställningstagande för att den nuvarande koncentrationsprocessen skall få fortsätta ostört? Herr Åsling kan inte förneka följande tre saker: För det första innebär tillväxten och utvecklingen av de multinationella företagen en synnerligen stark ökning av den ekonomiska maktkoncentrationen i samhället. Regeringen har ju sagt att den vill motverka denna maktkoncentration, men då kan man väl inte framställa tillväxten av de multinationella företagen och den därav följande maktkoncentrationen som något som är samhällsekonomiskt nyttigt och bra! Om regeringen vore konsekvent, skulle den i stället tala om hur den vill försöka stoppa denna tillväxt av de multinationella företagen. För det andra är det i hög grad påtagligt att denna tillväxt av de tendenser vi här diskuterar ökar storföretagens maktställning i olika avseenden — också gentemot de små företagen, som regeringen speciellt har förklarat sig vilja värna. Det är inte småföretågen som går ihop och bildar stora internationella koncerner, utan det är de stora finansgrupperna som leder dessa imperialistiska koncerner som vi här diskuterar, och deras verksamhet är ett hot mot småföretagens arbete. Nr 56 För det tredje — och det kommer klart fram i fallet LM Ericsson —- Onsdagen den är det så att när det ”kniper till” för ett stort multinationellt företag 19 januari 1977 får också de många småföretag som är underleverantörer svida för detta. = Här ser vi direkt hur dessa maktförhållanden gör det möjligt för det Om åtgärder för att stora multinationella företaget att försöka gardera sig gentemot obehag = hindra kapitalexligheter och en besvärlig ekonomisk och teknisk utveckling genom att = port och industriutlägga över bördorna på de anställda och på de småföretag som man förut = flyttning har velat utnyttja som underleverantörer.

Det går helt enkelt inte ihop, herr Åsling! Herr Åsling säger att man inte skall måla i någon färg — han har eftersträvat en objektiv och kylig debatt. Tydligen menar han att jag hade målat bara i svart. Självklart skall vi sträva till en objektiv analys av de här företeelserna, det håller jag helt med honom om. Men vi kan inte inta en neutral hållning till de multinationella företagens utveckling utan måste ta ställning för eller mot dem. Och jag menar att det finns all anledning att peka på de negativa följderna av multinationella företags verksamhet. Det har herr Åsling inte alls gjort i interpellationssvaret, utan han har i stället utvecklat ett försvar för deras verksamhet. Praktiskt taget allt han säger i svaret är ett försök att i ekonomiska termer motivera deras existens och utveckling och det är, menar jag, att uppträda som försvarsadvokat för deras intressen och för deras utveckling. Jag skulle vilja kommentera de svar som herr Åsling lämnade på mina frågor här, men jag hoppas att industriministern begär ordet en gång till, så får jag återkomma till svaren; jag fick bara en sexminutersreplik nu.

Herr talman! Herr Hermansson gör det väldigt enkelt för sig i den här debatten. Är man inte för multinationella företag så är man emot dem. Det finns bara svart eller vitt i den politiska värld som herr Hermansson representerar. Jag tror inte att problemet är så enkelt. Våra samtal med representanter för facket i LM Ericsson visar att de människor som är mitt uppe i den här problematiken inte heller upplever den som så enkel som herr Hermansson vill göra gällande. Det är inte fråga om svart eller vitt. Här är det fråga om svenska företags möjligheter att leva vidare och utvecklas, och företag i den storleksordning som det här gäller är ju beroende av möjligheterna att utveckla sig på en internationell marknad, 55 eftersom de har en inriktning som gör den svenska marknaden alldeles för liten. Jag försvarar inte MNF men jag hävdar att man måste se till realiteterna.

Herr Hermansson säger att han mycket väl känner till statssekreterargruppen och att den inte har gett något nytt. Jag förstår inte att herr Hermansson är så säker på det. Det är ett ambitiöst arbete gruppen bedriver. Man följer utvecklingen mycket omsorgsfullt. Vi har också från industridepartementets sida — vilket herr Hermansson med det intresse han hyser för frågan torde vara medveten om -— gett industriverket ett speciellt uppdrag att studera tekniköverföringens effekter inom de multinationella företagen. Vi trappar alltså upp våra aktiviteter när det gäller att följa den här frågan. Vi sitter inte med armarna i kors utan är verkligen beredda att med omsorg följa och analysera utvecklingen. Koncentrationsprocessen i näringslivet får inte fortsätta, det är herr Hermansson och jag överens om. Den har sådana företeelser i släptåg att den måste hållas inom rimliga gränser, måste vara under kontroll. Men att stoppa en utveckling mot företags internationalisering, vilket herr Hermansson förefaller att ha som målsättning, tror jag inte är möjligt med det ekonomiska och handelspolitiska utbyte som vi har i den fria världen. Däremot skall vi inrikta oss på att kontrollera och styra den här utvecklingen i från våra utgångspunkter acceptabla banor.

Herr talman! Jag har inte uttalat mig förklenande om herr Åslings statssekreterargrupp för studium av de multinationella företagen. Vad jag sade var bara att det redan under den föregående regeringen bedrevs ett visst utredningsarbete och att man även då följde utvecklingen. Jag menade att det kanske var nödvändigt att komma fram till litet mera konkreta resultat och åtgärder bl.a. när det gällde de svenska multinationella företagen. Jag vill något kommentera de svar som herr Åsling gav på mina frågor. Han menar att jag byggde mina uttalanden på statistik från enstaka år. Jag vill bestämt bestrida det. Han påstår också att om man ser litet långsiktigt, finner man att det har varit en mycket stabil trend bara för kapitalexporten från Sverige.

Nog måste man väl säga att där finns en mycket stark långsiktig tendens. Jag förstår inte hur herr Åsling kan påstå att jag bygger mitt material Nr 56 på enstaka år när jag åberopar dessa uppgifter. Onsdagen den Industriutflyttningen från Sverige har givetvis varierat olika år, det 19 januari 1977 ligger i sakens natur. Men den långsiktiga tendensen är, om vi tar ut= I vecklingen från 1965, en betydande minskning av industrisysselsättning — Om åtgärder för att en inom landet. Dessa siffror finns ju också på första sidan i herr Åslings — hindra kapitalexegen huvudtitel, och jag förmodar att han har läst dem. Samtidigt har = port och industriutvi en fortgående tendens till ökning av sysselsättningen i de svenska = flyttning företagen utomlands. Jag bestrider alltså att mina påpekanden skulle bygga på studium av enstaka år. Herr Åsling hävdar vidare att det skulle vara en logisk kullerbytta när jag ställer svenska statens lån i utlandet, som skall tas upp nu enligt regeringens mening, i motsättning till de privata företagens kapitalexport. Dessa saker har ingenting med varandra att göra, säger han. Men det är ju ett faktum att i det ena fallet handlar det om kapitalimport till Sverige, medan det i det andra fallet handlar om kapitalexport från Sverige. Det är alldeles självklart att det här finns ett sammanhang. Detta tvång, som regeringen anser föreligga, att gå ut på utlandsmarknaden och täcka en del av — eller kanske hela — underskottet i statsbudgeten, har ju att göra med den satsning, som man tycker är nödvändig, på att hålla uppe utgifterna inom Sverige. Hade vi inte fått den här stora kapitalexporten från Sverige och problemen från industrisysselsättningen, så hade väl den ekonomiska konjunkturen i Sverige varit gynnsammare än vad den är i dag. Och det hade icke förelegat samma tvång —- som regeringen nu anser finnas för den — att gå ut på utlandsmarknaden och låna pengar. Det är alltså självklart att de bägge företeelserna står i ett samband med varandra. Det är kanske så att herr Åsling i sitt departement inte handlägger utlandsupplåningen och budgetunderskotten. Men ser man frågan för regeringen som helhet, så är det väl obestridligt att regeringen har att brottas med bägge dessa problem och måste se det inbördes sambandet. Sedan upprepar herr Åsling på nytt att för dagen finns ingenting i det aktuella skeendet som tvingar oss att ingripa för att söka bromsa industriutflyttningen och kapitalexporten. Jag vill ännu en gång fast. lå att detta är regeringens inställning i den här avgörande frågan.

Jag är förvånad över — jag skall inte använda ett så starkt ord som nonchalans — den flegma som denna inställning demonstrerar. Politiskt sett är det en inställning som man på det bestämdaste måste fördöma, eftersom det är en passiv inställning, som kommer att leda till en skärpning av de svåra ekonomiska problem som finns f.n. 57 Herr Åsling återkommer till att man inte skall måla i svart eller vitt utan vara kylig och säger att facket har samma inställning. Jag har också talat med representanter för facket på L M. Jag har talat med arbetare och tjänstemän som har hotats av avsked efter många års anställning. Och jag kan försäkra herr Åsling att det är inte bara en kylig inställning som de visar till dessa problem.

Herr talman! När man bedömer svenska företags investeringar i utlandet torde det vara rimligt att se dessa investeringar i deras andel av de svenska investeringarna, och det har herr Hermansson försummat att göra. Den åberopade statistiken ger därför inte en rättvisande bild av den utvecklingen. När det gäller frågan om kapitalexport kontra kapitalimport, dvs. svenska företags kapitalexport och den svenska statens sannolika import av kapital, vidhåller jag mitt omdöme att det är två skilda saker. Den export som sker av kapital — den skall då ses i relation till investeringsaktiviteten i hela det svenska näringslivet — är avsedd att stärka det svenska näringslivets situation. Jag har allt förtroende för riksbankens och valutastyrelsens bedömning av de ansökningar om exporttillstånd för kapital som kommer dit. Jag har ingen anledning att ifrågasätta att den export som skett har kommit till stånd för att stärka svenskt näringsliv och därmed också i varje fall i ett längre perspektiv stärka sysselsättningen i svenska företag. Att staten nu eventuellt är nödsakad att gå ut och låna på internationell marknad är ju en följd av att vi har ett bytesbalansunderskott som växer och som till en del i varje fall är en följd av att de svenska exportföretagen inte varit tillräckligt framgångsrika. Att sätta de här två faktorerna emot varandra har knappast någonting med en sakdebatt i denna fråga att göra. Eftersom herr Hermansson åberopat just LM Ericsson i detta sammanhang kanske jag får dröja litet vid just LM Ericsson koncernens roll när det gäller kapitalexporten. Det kan i och för sig ifrågasättas om man skall utgå ifrån ett enstaka företags förhållanden, men eftersom detta företag har åberopats här torde det i klarhetens intresse vara skäl i att redovisa hur företaget har handskats med utlandsinvesteringarna. Under tioårsperioden 1963-1973 har de utlandsinvesteringar som detta svenska företag gjort till 46 96 täckts med lokala vinstmedel, dvs. vinstmedel i utlandsbolagen. 40 96 har finansierats genom lån upptagna av de lokala bolagen i icke svensk valuta, och 14 96 har täckts genom rena kapitaltillskott från Sverige. Det hör till bilden att man i många sammanhang har varit tvungen att göra dessa utlandsinvesteringar, eftersom leveranser till främmande länder ofta har varit förknippade med villkor om lokal tillverkning. Totalt sett har det ändå bidragit till att stärka koncernen och även till att slå vakt om sysselsättningen vid koncernens svenska företag. Om problemen nu växer tror jag att man får se dem som mera betingade av den aktuella konjunkturutvecklingen.

Herr talman! Låt mig börja där industriministern slutade, med LM Ericsson. Jag bestrider industriministerns slutsats att den investeringspolitik som detta stora, multinationella företag, denna stora internationella koncern, har bedrivit har slagit vakt om sysselsättningen i Sverige. De tendenser som nu framträder är såvitt jag förstår inte enbart förorsakade av konjunkturutvecklingen. De har att göra framför allt med mera långsiktiga strukturella förändringar på det tekniska planet. Övergången från elektromekanik till elektronik spelar en mycket stor roll för ett företag som LM Ericsson. Men det har att göra också med en medveten politik från företagets sida att flytta ut arbetskrävande produktion till andra länder. Detta är både arbetare och tjänstemän inom L M Ericsson synnerligen medvetna om. De protesterar och gör motstånd mot denna politik. Tendensen vid L M Ericsson är densamma som vid en rad andra stora multinationella företag. Man flyttar ut den del av produktionen som drar mycket arbetskraft, som är arbetsintensiv, och behåller kanske i Sverige forskning och utveckling samt en rad funktioner som inte är så arbetskrävande. Eftersom industriministern har refererat till de fackligt verksamma på L M Ericsson vill jag säga att en del av de fackligt verksamma i varje fall uttrycker stora farhågor för att just denna tendens till utflyttning spelar en viktig roll när det gäller de nuvarande problemen för L M-koncernen. Man skall bara kontrollera de multinationella företagen, säger industriministern. Det är en illusion om man inbillar sig att man skall kunna stoppa deras utveckling och att man skall skapa en situation där de multinationella företagen inte har denna betydande maktställning. Det är industriministerns, centerpartiets och regeringens ståndpunkt att man måste acceptera de stora, imperialistiska koncernerna. Man kan möjligen försöka att något kontrollera deras verksamhet. Men hur kan man då säga att man vill bekämpa maktkoncentrationen? Det är väl helt klart att svensk och internationell storfinans har utvecklats på grundval av vissa lagbundenheter inom det produktionssystem som vi f. n. har. Vill man på allvar ta upp kampen mot den privata maktkoncentrationen, som är mycket stor inom vårt land och vars främsta företrädare är de stora, internationella koncernerna, kan man inte nöja sig med föresatsen att försöka få till stånd en viss kontroll av deras verksamhet. Det kommer att misslyckas.

Herr talman! Jag vill så här i slutet av debatten för tydlighetens skull säga att den nya regeringen självfallet inte kan acceptera en medveten hindra kapitalexport och industriut utflyttning av sysselsättning. Det kommer vi att göra allt för att motverka. Jag vill ha detta sagt för att det skall stå klart i den här debatten. Ett problem i det speciella fall som har åberopats är dock att orderingången har sviktat. Det är delvis konjunkturellt betingat, och herr Hermansson kan väl ha rätt i att också tekniska utvecklingsproblem kan ha spelat sin roll i sammanhanget, men de är ändå av underordnad betydelse. Det väsentligaste är att det är en vikande marknad som skapar sysselsättningssvårigheter. Det får man acceptera, även om man måste göra vad man kan för att motverka och överbrygga svårigheterna. Men om de aktuella sysselsättningssvårigheterna skulle vara en effekt av en strävan att flytta ut sysselsättning vill jag klart slå fast att detta inte är acceptabelt. Herr Hermansson gör det fortfarande väldigt enkelt för sig. Obesvärad av vad som rör sig i tiden och av de ekonomiska realiteterna går han emot verkligheten. Om man på sådana premisser kunde vrida utvecklingen in i de banor man skulle önska vore problemet mycket enkelt. Herr Hermansson är alltså emot de multinationella företagen. Jag tycker inte heller att de alltid är så roliga, bl.a. därför att de ibland kan vara svåra att kontrollera utifrån en nationell myndighets kompetensområde.

För den internationella vakthållningen är vi från regeringens sida beredda att fortsätta att ta erforderliga initiativ. Det internationella arbete som f. n. pågår i den riktningen är den riktiga och logiska vägen, eftersom detta problem måste bemästras över de nationella gränserna. Det spelar inte så stor roll vad vi tycker i Sveriges riksdag, om inte en internationell opinion arbetar för en bättre anpassad kontroll av de multinationella företagens utveckling.
Herr talman! Det finns ett engelskt uttryck som heter understatement. Det är svårt att översätta till svenska, men det betyder ungefär att man håller ”lågt korn” när man uttalar sig om någonting. Jag måste verkligen säga att industriministerns senaste uttalande om de multinationella bolagen kan bli ett klassiskt understatement i svensk politik. ”De är inte särskilt roliga”, sade herr Åsling. Det kan man hålla med om, men man får kanske säga litet mer om de multinationella bolagen. Herr Åsling menar att jag skulle vara obesvärad av realiteterna. Realiteterna är de stora imperialistiska koncernerna, de är den kapitalistiska maktstruktur som utvecklas. Nej, herr Åsling, jag är inte obesvärad av dessa realiteter — jag är besvärad av dem. Jag vill avskaffa dem i betydande utsträckning. Jag kan inte acceptera ett sådant betraktelsesätt som att de multinationella företagen, de stora imperialistiska koncernerna, har utvecklats och kommit för att stanna, och att det enda man kan göra är att försöka få viss internationell kontroll över dem. Jag tror inte man kan inskränka sig till detta, även om jag medger att just frågan om in Nr 56 ternationell kontroll är en viktig sida av hela problemet med de stora imperialistiska koncernerna som vi hittills inte har varit inne på i denna debatt. SA ottrtlästr RR Men det finns också det andra problemet, som herr Åsling inte vill Om åtgärder för att diskutera, nämligen de multinationella bolagens verksamhet inom Sve = hindra kapitalexrige. Multinationella företag är inte bara någonting som har växt upp port och industriuti Förenta staterna, England eller Holland. Vi har en rad stora svenska — flyttning företag — L M Ericsson är ett exempel —- som finns i precis samma kategori av företag. De måste också betecknas som multinationella företag, och de bedriver en politik som i sak icke skiljer sig från den som bedrivs av de stora amerikanska trusterna. De svenska multinationella företagen är av mindre storlek — där är det en stor skillnad — men de följer i huvudsak samma ekonomiska lagbundenhet. Herr Åsling sade tidigare att jag inte hade gått in på frågan om kapitalexportens och de utländska investeringarnas andel av de svenska investeringarna. Men i min interpellation har jag anfört exempel som visar hur andelen av de svenska investeringarna har ökat. Om man tar de 19 största finansgrupperna i Sverige, så gick 1965 en sjättedel av deras investeringar till utlandet. Fem år senare — 1970 — var det en fjärdedel. Siffran torde vara större f.n., även om det inte finns klart utsagt på papper. En ökande andel av de svenska investeringarna går alltså till utlandet. Jag vill sluta denna långa debatt med att i alla fall säga något vänligt om industriministerns anföranden här. Han sade i början av sitt sista anförande att regeringen icke kan acceptera en fortsatt industriutflyttning. Jag tar fasta på det uttalandet. Det är precis samma ståndpunkt som jag har gett uttryck för i debatten. Men då kan man, herr industriminister, inte nöja sig med att studera dessa problem, utan då krävs bestämda ingripanden från regeringens sida mot kapitalexporten och mot den industriutflyttning som pågår i dag.

Herr talman! Herr Palme har frågat, om jag står fast vid mitt besked på radions presskonferens den 25 augusti förra året beträffande möjligheterna att avstå från användning av kärnkraft i Sverige efter år 1985. Samma fråga har tidigare ställts av herr Carlsson i Tyresö. Regeringens föredragande i energifrågor, statsrådet Johansson, gav då en kortfattad redogörelse både för centerpartiets inställning i kärnkraftsfrågan och för de åtgärder som den nya regeringen vidtog fram till början av december för att ge energipolitiken en ny inriktning. Statsrådet Johansson förklarade samtidigt att både han och jag håller fast vid min bedömning på radions presskonferens i augusti, nämligen att en tioårsperiod bör vara fullt tillräcklig för att man skall kunna övergå till en energiförsörjning utan kärnkraft. Jag utgår från att det är onödigt att upprepa hela det tidigare svaret till herr Carlsson i Tyresö. Sedan detta svar lämnades har regeringen offentliggjort direktiven till energikommissionen. I dess uppgift ingår bl.a. att utarbeta minst ett förslag till energiprogram, som bygger på en energiförsörjning utan kärnkraft. Vidare har den s.k. villkorspropositionen lämnats till riksdagen. Slutligen vill jag peka på de avsevärda förstärkningar av stödet till energibesparande åtgärder inom näringslivet som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Regeringen återkommer dessutom längre fram under riksmötet med en särskild proposition om bl.a. stödet till energibesparande åtgärder inom bostadsbyggandet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det innehöll, om än i väl inlindade fraser, beskedet att statsministern inte står fast vid uttalandet på radions presskonferens i augusti i fjol.
Herr talman!
Då hette det, och jag citerar ordagrant för att undvika alla missuppfattningar om vad som faktiskt yttrades: ”Det är helt klart att vi vid utgången av den period för energipolitiken, som vi har diskuterat, alltså 1985, att det då inte skall användas någon kärnkraft i Sverige med vår modell. Och det kan ske tidigare också.” Nu har statsministern använt metoden att omformulera sitt uttalande från i fjol. Han har gjort om det till en bedömning, så att det bättre 67 skall passa dagens taktiska dispositioner inom centern. Alla journalister fattade vid den tidpunkten uttalandet som ett besked, som ett löfte. Men de moraliska aspekterna på frågan skall jag nu icke ägna någon energi åt att kommentera. Låt mig i stället gå vidare i sak för att belysa det hela. Under valrörelsen sade centerledaren Fälldin vid väldigt många tillfällen att det pågående uppförandet av de fem reaktorerna skulle avbrytas så snart avlösning av kontrakt medger detta. Det är ju lätt att avlösa kontrakt, men i själva verket fortsätter samtliga dessa byggen, och inte nog med det.
Det är fel.
I årets budget anslås miljardbelopp till utbyggnaden av kärnkraft. Därmed har centern sedan valet i praktiken rört sig uppåt från noll till tio reaktorer. Sakligt sett är detta stora både principiella och praktiska steg att hälsa med tillfredsställelse. Det föreligger ingen principskillnad om man har 10, 11, 12 eller 13 reaktorer. Det är fråga om en saklig bedömning av vårt sannolika behov av elektrisk ström i mitten av 1980 talet. Skulle det inte rensa luften om regeringschefen gav ett ärligt besked, erkände att så är fallet och att det är detta som måste ligga till grund för en bedömning? Låt mig fråga: Om man lägger ned miljardbelopp på att bygga kärnkraftsreaktorer måste väl ändå, med de reservationer vi alla gör, den grundläggande avsikten vara att dessa reaktorer skall användas för att producera elektrisk ström?

Vi har också kortfattat redogjort för vad den nya regeringen hittills har uträttat för att ge energipolitiken en ny inriktning. De frågor herr Palme nu tar upp kan vi lämpligen diskutera i anslutning till att villkorspropositionen passerar riksdagen. Det går att spara energi i den omfattning jag har gett uttryck för, om man sätter in ett lämpligt inriktat sparprogram. Och den uppfattningen grundar jag bl.a. på de sparmöjligheter den gamla regeringen, under herr Palmes ledning, gav uttryck för i olika utredningar — och inte minst i informationsskriften till svenska folket under sommaren. Därför tror jag att det är oförsvarligt och oförsiktigt av herr Palme att i dag tala om omformuleringar, svek eller liknande från min sida beträffande vad som är möjligt att uppnå 1985, såvida herr Palme inte är inställd på att handla på det sätt en socialdemokratisk tidning rekommenderade härförleden. Det var den 21 september 1976 som man på Nya Norrlands ledarsida kunde läsa: ”I ett sånt läge måste varje partimedlem veta sin plikt. Torkskåpen ska stå på dag och natt. Värmeelementen kör vi för full speed mitt i - Nr 57 sommaren. sd badar SAnnbad varje morgon och kväll. Allt för att tvinga Torsdagen den den borgerliga regeringen att ta ställning, och därmed klyvas. 20 januari 1977 Är vi överens?” borsta Rikon NN Är herr Palme överens med den socialdemokrat som uppmanade par Om användningen timedlemmarna inom socialdemokratin att handla på detta sätt? av kärnkraft efter år 1985 Herr PALME : Herr talman! För några minuter sedan ringde chefredaktören för Nya Norrland mig och sade att herr Fälldins pressekreterare varit i farten och fått tag i ett skämtsamt kåseri som varit infört i Nya Norrland. Han sade att det kommer Fälldin antagligen att använda i debatten. Då svarade jag chefredaktören: Nej, jag tror inte Fälldin nedlåter sig till att bygga sin argumenatation på ett skämtsamt kåseri. Han kanske vill diskutera i sak. — Jag hade tyvärr fel. Jag bryr mig inte om omformuleringen från löfte och besked till bedömning. Vi är så vana vid att de moraliska övertonerna nu tas bort. Jag går i stället över till den allvarliga saken. Ni satsar i årets budget miljardbelopp på att bygga ut kärnkraften. Samtidigt som den borgerliga regeringen fortsätter utbyggnaden av kärnkraften, som enligt herr Fälldins olika bedömningar inte skall ge en enda kilowatt i utdelning 1985, går ni ut och tar upp miljardlån i utländska banker för att försöka klara ekonomin och talar om hur dåligt ekonomiskt ställt det är i landet. Men hur kan man då satsa dessa miljardbelopp, när man själv säger att de aldrig kommer till användning? Vad kommer herr Fälldin att säga till industrin när den vill ha elektrisk ström för att vara med och betala tillbaka de utlandslån som de borgerliga nu fördubblar på ett år? Är det inte orimligt — och det är en direkt fråga — att begära av människorna att de skall tro på herr Fälldin när han hävdar att vi skall lägga ner miljard på miljard i investeringar i industrianläggningar, som sedan aldrig skall användas? Det är en mycket allvarlig fråga.

Herr talman! Herr Palme vill inte ta ställning till uppmaningen i den socialdemokratiska tidningen utan försöker komma undan med att man skall ha förståelse för att det skämtas om en av vår tids viktigaste frågor, nämligen hur vi skall handskas med kärnkraften. Det är kanske ett uttryck för den inställning som herr Palme haft till dessa frågor från första början. Vad beträffar talet om omformuleringar säger jag klart och tydligt att den bedömning som jag gav uttryck åt helt klart var den, att man med ett effektivt sparprogram sparar så mycket energi som de 13 reaktorerna väntas ge. Det har jag sagt också i dag. Jag kan väl inte göra mer än direkt ansluta till vad jag sade vid presskonferensen. som står i tilläggspropositionen! Vi har inte beviljat medel i den utsträckning som herr Palme talar om. Det har angivits klara reservationer och redovisats tidtabeller för när besked i fortsättningen skall ges. Sedan skall ställning tas till dessa krediter. Den stora skillnaden sedan villkorspropositionen blev känd är att man nu börjar fundera över om man över huvud taget skall bygga vidare. Herr Palme kan liksom jag läsa tidningarna och finna att det pågår diskussioner om detta. Hur är det i besparingsfrågan, som herr Palme reste? I valrörelsen fick jag veta att det var ett hot mot sysselsättningen att gå besparingens väg. Nu lägger socialdemokraterna fram ett besparingsförslag för Norrbotten för att rädda sysselsättningen. Var vänlig och bestäm vilken väg ni skall följa!

Herr talman! Alla ledamöter här i kammaren är ändå medvetna om att vad den socialdemokratiska regeringen — som satsade på det mest ambitiösa sparprogram som något land har lagt upp, syftande till nolltillväxt i energiförbrukningen mot slutet av 1980-talet — ansåg icke förändras av något kåseri i en tidning. Vi sade: Går vi fram för snabbt, hotar vi sysselsättningen. Men alla de fem reaktorbyggen som ni lovade att stoppa pågår för fullt, och ni anslår i årets budget miljardbelopp för att dessa byggen skall fortsätta. Då måste ni väl i grunden också anse att de skall användas. Jag gav herr Fälldin chansen att ge ett rent, rejält och ärligt besked, av innebörden att skillnaderna när det gäller denna utbyggnad inte är så stora, eftersom ni nuäruppei tio reaktorer. Det bör rimligen tillhöra en regeringschefs uppgift att lämna den typen av besked. Tala om hur det ligger till! Om ni vill bygga tio reaktorer och släpper till miljarder för det ändamålet, måste ni väl i grunden anse att dessa skall användas för att producera elektrisk ström. Så starkt är inte det svenska folkhushållet att vi kan kasta bort miljarder. Jag ger er alltså chansen att, så att säga i enighetens intresse, uttala att också ni har den uppfattningen — bygger vi reaktorerna, så menar vi också att de skall användas.

Herr talman! Mycket kort! Vi har på riksdagens bord lagt en villkorsproposition, som innebär att vi tar bort tillstånden att driva kärnreaktorer — de tillstånd som Palme och hans regering lämnade — och, ställd inför detta faktum, håller man nu på att ompröva sin situation.

De överläggningarna pågår. Herr Palme vet att kreditgivarna, med de villkor som den socialdemokratiska regeringen hade ställt för denna verk Om användningen samhet, ansåg en kärnkraftsstation vara en god investering. Med de nya — av kärnkraft efter villkoren anser de att det är en så osäker placering, att de inte vill bevilja — år 1985 några lån enligt samma regler som tidigare. Märker inte herr Palme någonting av den nya inställningen? Märker inte herr Palme att vi sätter säkerheten främst? Det är på den grunden som diskussionerna nu förs. I övrigt säger jag: Den här diskussionen tar vi i anslutning till villkorspropositionen.

Herr talman! Självfallet sätter också vi säkerheten främst. Det kan säkert finnas många och viktiga skillnader i uppskattningarna om energipolitiken. Vi är starkt kritiska mot den planlöshet och den osäkerhet som präglar regeringens inställning i denna fråga och som har medfört stora ekonomiska förluster. Detta har lett till otrygghet för enskilda människor och till att arbetsledningen har raserats för många företag. Men just därför att ni nu bygger dessa tio reaktorer kunde ni väl kosta på er att erkänna, att i den specifika frågan om hur många reaktorer Sverige behöver år 1985 skillnaden mellan partierna i realiteten är ganska liten, sedan centern nu på ett par månader gått upp från noll till tio reaktorer! Det borde ha varit ett intresse för regeringschefen att komma bort från de moraliska övertoner i debatten som han själv inte klarar till en diskussion av de faktiska skillnader i den sakliga bedömningen som kan föreligga. — Jag har för mig att det hör till det ansvar som följer med posten som regeringschef. I ett läge av ganska besvärliga omställningar i svensk industri behövs besked. Nu byggs tio reaktorer. Får de användas till produktion av elektrisk ström, som svensk industri kan räkna med? Det är den fråga jag ställt och ställer igen.

Herr talman! Herr Palmes inställning i kärnkraftsfrågan är ju känd: Ni skall fortsätta att bygga kärnkraftverken. Regeringens inställning är: Vi skall först vara säkra och veta att man kan behärska säkerhetsproblemen! Om herr Palme ställer upp på den linjen, att vi skall vara säkra på att kunna klara säkerhetsfrågorna, men ändå säger att vi skall fortsätta att bygga ut kärnkraften, då är han en lika stor slösare som någon annan. Lägg märke till att i och med att villkorspropositionen är antagen av riksdagen kommer den möjlighet att finnas för regeringen att handla som vi har begärt. Det är skillnaden.

Herr talman! Villkorspropositionen får vi studera sedan, men den har Nn ju lagrådet dömt ut såsom onödig, eftersom regeringen redan har alla de befogenheterna. Jag har kallat den för kejsarens nya kläder, och det vidhåller jag, men detta får vi som sagt diskutera senare. Vad jag har tagit fasta på här är att trots alla de åsiktsskillnader som vi kan ha är ju ändå alla partier — med undantag av kommunisterna —- överens om att bygga tio reaktorer. Fem reaktorer är i funktion och fem byggs f.n., och ni anslår miljardbelopp till deras byggande. Först och främst skall jag konstatera att på den här punkten är vi överens. Allt detta byggs. Då måste väl också den grundläggande avsikten vara att dessa miljarder icke skall vara bortkastade utan skall användas för att producera elektrisk ström till industrin och till hushållen. Försök att rensa luften! Säg ut att om detta är alla partier i Sveriges riksdag - möjligen med undantag av kommunisterna — överens, när jag erbjuder er den chansen!

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig när proposition beträffande reklam för alkohol och tobak avses föreläggas riksdagen. Tobaks och alkoholreklamutredningen avlämnade sitt betänkande Reklam för alkohol och tobak i oktober 1976. Betänkandet remissbehandlas f.n. Remisstiden går ut den 15 februari i år. Innan remissbehandlingen är slutförd är det inte möjligt att ange tidpunkten för en proposition i ämnet. Det torde dock bli svårt att hinna avlämna en proposition som kan behandlas under detta riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är många som med intresse ser fram emot den kommande propositionen, om ock från olika utgångspunkter. En bred opinion är inte särskilt förtjust i utredningens förslag. Enligt utredningens uppfattning kan man nämligen f. n. inte hävda, att reklamen i påtaglig omfattning inverkar på totalkonsumtionen. Detta strider dock mot framlagda forskningsresultat. Så sent som i juli 1975 publicerade engelska forskare i tidskriften European Economic Review en undersökning rörande sambandet mellan tobaksreklam och tobakskonsumtion under åren 1957-1968 i Storbritannien. Resultaten tydde på att reklamen haft en statistiskt signifikant effekt på ökningen av försäljningen, vilket knappast är ägnat att förvåna. Man vill ju inte gärna tro att tobaks branschen skulle lägga ner väldiga belopp på reklam, om inte detta vore fallet. På vilket sätt t.ex. tobaksreklamen påverkar människor är heller ingen hemlighet.

Därför tycker jag att det är på något tvivelaktiga grunder utredningen har avvisat kravet på förbud mot annonsreklam och nöjt sig med förslaget, att samhället genom särskild lagstiftning skall ålägga näringsidkarna att iaktta speciell måttfullhet vid marknadsföringen. Jag hoppas att statsrådet i sin proposition kommer att ta hänsyn även till sådana här synpunkter och i synnerhet ha i åtanke att i utredningen var branschintressen företrädda men inte folkrörelserna inom området. Herr statsrådet säger till slut att det inte kommer någon proposition under det här riksmötet. När kommer den då under nästa — blir det under hösten?
Herr talman! Vad jag säger är att innan remissbehandlingen slutförts är det inte möjligt att ange tidpunkten för framläggande av en proposition i ämnet, men att det sannolikt är svårt att hinna med en proposition under det här riksmötet.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att inom föreskriven tid besvara en interpellation av fru Håkansson om bättre samordning av resurserna för utbildning och praktikarbete för ungdom. Jag avser att besvara interpellationen under februari.
Herr talman! Fru Johansson i Tidaholm har frågat mig av vilka skäl regeringen har beslutat överge vårens riksdagsbeslut angående arbetslagsfortbildningen. I propositionen om skolans inre arbete m.m. föreslogs att fortbildning skulle anordnas om de arbetssätt och arbetsformer som angavs i propositionen. Riksdagen hade inget att invända mot detta förslag. I propositionen uttalades att deltagarna borde rekryteras från olika verksamhetsområden, varigenom deltagarnas samlade erfarenhet skulle komma att berika fortbildningen.

Regeringen har dock samtidigt givit SÖ rätt att, efter samråd med berörda personalorganisationer och om fortbildningen inte kan påbörjas på avsett sätt, besluta att urvalet av deltagare får begränsas till företrädare för skolledning, lärar och elevvårdspersonal, personal för studie och yrkesorientering samt personal i förskole och fritidsverksamhet som är verksamma inom det område rektorsområdet omfattar. Ekonomi och kanslipersonal kan härigenom komma att utestängas från fortbildningen. Detta har inte varit avsikten då fortbildningen planerades. Anledningen till regeringens beslut är en stark ambition att snarast få i gång fortbildningen. Endast om lärarorganisationerna även fortsättningsvis kommer att motsätta sig att kansli och ekonomipersonal skall ha möjlighet att delta i fortbildningen kan denna påbörjas utan dessa personalkategorier. Om så visar sig bli fallet, kommer jag att verka för att annan fortbildning erbjuds dem.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är med anledning av riksdagens tidigare beslut som jag har ställt frågan. Jag undrar varför regeringen frångår detta beslut? Det räcker inte med att ha en stark ambition att lösa dessa problem, utan man behöver även ha handlingskraft inom regeringen för att kunna — Nr 57 genomdriva riksdagens tidigare beslut. R Torsdagen den Lärarorganisationerna anser att denna fortbildning skall gälla endast 20 januari 1977 skolledare och lärare. Andra grupper, som tillhör LO-kollektivet, vill lä= i rarorganisationerna helt enkelt inte ha med i fortbildningen. Men i pro — Om arbetslagsfortpositionen står det klart och tydligt angivet att deltagarna bör rekryteras = bildningen med från olika verksamhetsområden. Därigenom kommer den samlade er = anledning av farenheten att berika fortbildningen. Skolöverstyrelsen har vid planeringen = SIA-reformen av personallagsutbildningen utgått från att ingen personalkategori bör utestängas från denna utbildning. De grupper som nu blir utestängda på grund av regeringens beslut den 15 december 1976 är mycket viktiga för skolans fortsatta arbete. Det är grupper inom LO-kollektivet — anställd personal som tillhör Svenska kommunalarbetareförbundet. De kommer inom sina arbetsområden — det gäller ekonomipersonal, skolvaktmästare och skolvärdar — i ständig kontakt med eleverna vid skolan. Många gånger i dagens skola utgör dessa personalgrupper en fast punkt för eleverna. De kanske är de enda människor som eleverna har att vända sig till i olika situationer. Det är därför som jag undrar varför vi måste undanta denna viktiga personalgrupp när det gäller utbildningen. Det strider helt mot LO:s intentioner och mot den bärande tanken i SIA-reformen att i en fortlöpande process i samverkan mellan alla grupper i skolan förändra skolans inre arbete. Alla i skolan verksamma elever och personal måste vara delaktiga i utformningen av skolan som arbetsplats. I SIA-skolan måste elevernas behov av kunskaper om arbetslivet få en framskjuten plats. Arbetslivskontakter kan ske genom arbetsplatsbesök eller genom direktkontakter i skolan med yrkesverksamma personer. Från LO-sidan menar vi att detta kan ses i ett sammanhang och att man därigenom kan markera skolans eget arbetsliv. Det bör användas som studieobjekt på samma sätt som man använder kontakter med yrkesverksamma. Här har alla personalgrupper en given uppgift att medverka med information om sina arbetsförhållanden. Detta skulle kunna utnyttjas som en pedagogisk resurs i skolan. Man kan verkligen fråga sig vad eleverna kommer att få för uppfattning om sin egen arbetsplats, när de olika grupperna inte kan samarbeta inom den egna skolan. Om statsrådet inte kan få en ändring till stånd inom regeringen, så att det blir en återgång till riksdagsbeslutet, tycker jag att det är ungefär som att spela fotboll med ett halvt fotbollslag.

Herr talman! Ingen blir utestängd, fru Johansson i Tidaholm, genom regeringens beslut. Regeringen har på allt sätt sökt främja att utbildningen kommer i gång. Vi bedömer det så, och jag märker att fru Johansson delar den bedömningen, att personallagsfortbildningen är en viktig del av SIA-beslutet och att — även om en utebliven personallagsfortbildning inte kan äventyra genomförandet av SIA-reformen — det är ytterst an 15 geläget för vad jag skulle vilja kalla SIA-andan, dvs. en känsla av gemensamt ansvar och samhörighet inom en skola och ett rektorsområde, att fortbildningen kommer till stånd. De personalkategorier som fru Johansson talar om har stor betydelse i skolan. En huvudinvändning från lärarorganisationernas sida synes vara att det enligt dem föreligger en risk för att lärarpersonalen, som utgör den ojämförligt största personalgruppen inom ett rektorsområde, skulle få en alltför liten representation i de här lagen. Man anser sig också ha stöd för ett avvisande av ekonomi och kanslipersonal i det förhållandet att riksdagen avslog en motion från vänsterpartiet kommunisterna om att arbetsenheterna skulle utvidgas till att omfatta samtliga personalgrupper inom skolan. Regeringens svar på SÖ:s begäran om förtydligande av riksdagsbeslutet innebär att vi undanröjt varje möjlighet till missförstånd om vad riksdagsbeslutet innebär och att vi uppdragit åt SÖ att på den grundvalen fortsätta överläggningarna med lärarorganisationerna. Jag anser mig kunna ha förhoppningar om att man kommer fram till ett positivt resultat och att man därvid också finner en lösning som undanröjer risken för att lärarpersonalen skulle bli underrepresenterad.

Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag delar uppfattningen att polisen bör avvakta med ingående förhör av politiska flyktingar tills dessa fått träffa vänner och juridiskt ombud. Enligt utlänningslagstiftningen skall utlänning vid inresa från utomnordiskt land uppvisa sitt pass för polismyndighet. Han skall vidare lämna polisen de upplysningar som begärs. Kan utlänning inte styrka sin rätt att inresa, har polismyndigheten att bedöma om han skall avvisas. Om utlänningen gör gällande att han är politisk flykting och därför önskar fristad här i landet, skall frågan om avvisning underställas invandrarverket, om inte påståendet om politiskt Nyktingskap är uppenbart oriktigt. Om en utlänning gör gällande att han är politisk flykting måste han ange de förhållanden som han vill åberopa för att styrka påståendet om flyktingskap. Detta kan inte ske utan att ett förberedande förhör hålls med utlänningen i omedelbar anslutning till ankomsten. Det är naturligt att polisen ställer de frågor som kan behövas för att klarlägga sakläget. Det förberedande förhöret vid ankomsten blir som regel förhållandevis kort. Ett mera ingående förhör hålls normalt senare som ett led i den utredning som behövs som underlag för invandrar = Nr 57 verkets beslut I Seger d Torsdagen den Det är naturligtvis angeläget att all rimlig hänsyn tas till en utlänning 20 januari 1977 som anländer till Sverige och åberopar politiskt flyktingskap. Situationen LL måste ju i många fall upplevas som mycket pressande för honom. Men - Om polisens förhör det är också viktigt att polisen får tillräckligt underlag för att ta ställning — av politiska till frågan om utlänningen skall få tillträde hit. En rimlig avvägning mel = flyktingar lan de olika intressena är enligt min mening att utlänningen — vare sig han i förväg aviserat sin ankomst eller inte — får finna sig i att preliminärt höras om sin situation och om sina motiv för att komma hit, innan han får tillträde till landet. Något hinder för ombud att närvara vid förhör föreligger inte.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret, som kanske inte utmärktes av Sven Romanus sedvanliga klarhet. Bakgrunden till min fråga är en rad allvarliga problem som politiska flyktingar som kommit till Sverige haft. Låt mig ta ett exempel. En politisk fånge släpptes för några månader sedan från ett brasilianskt fängelse efter mångårig internering. Han fördes direkt från fängelset till planet. Svenska sektionen av Amnesty International fick ett förhandsmeddelande, for ut till Arlanda och bad polisen att ta det lugnt. Ingen visste ju i vilken fysisk och psykisk kondition flyktingen befann sig. Polisen avvisade denna begäran. Man menade att man hade sina regler att följa. Flyktingen utsattes för en dryg timmes pressande förhör. Det finns tyvärr många andra exempel. Flera har påtalats av Amnesty och Svenska flyktingrådet. Det här är ett system som alltför ofta leder till en helt meningslös psykisk tortyr av människor som redan har fått mer än sin beskärda del av ångest och lidande. Dessutom är dessa omedelbara förhör ofta mer en komplikation än en hjälp i det fortsatta utredningsarbetet. Jag har själv träffat flera politiska flyktingar som när de mött den svenska polisen inte vågat klart tala om att de är politiska flyktingar. Det är heller inte så konstigt: En människa som kommer hit som flykting från ett terrorvälde där polisen varit diktaturens förlängda arm känner ofta inte det rätta förtroendet för poliser. Och när polisen sedan frågar om politisk aktivitet svarar flyktingen ofta nej. Det krävs mycket arbete och flera förhör för att få fram den korrekta bilden. Vad värre är: Vi vet ingenting om i hur många fall missförstånd av detta slag lett till att människor som varit politiska flyktingar avvisats från Sverige. Här kan tragedier ha skett i det tysta. Vad som skulle behövas är en kort skriftlig information vid alla gränsstationer som på de flesta språk talar om vad en flykting har för rättigheter, vilka lagar som gäller vid politiskt flyktingskap etc., och som flyktingen El borde få läsa före förhöret. Dessutom bör passpolisen få instruktion om att i möjligaste mån undvika pressande förhör med politiska flyktingar. När det gäller alldeles klara fall, där polisen är förhandsaviserad om att flyktingen kommer, bör förhör helt kunna anstå tills flyktingen fått träffa väntande vänner. Jag frågade justitieministern om han instämde i detta. På den frågan fick jag faktiskt inget svar. Justitieministern anförde att något hinder för ombud att närvara vid förhör inte finns. Jag vill fråga hur den ståndpunkten skall kunna omvandlas till praktik om flyktingen inte får ta kontakt med t.ex. väntande vänner innan han eller hon förs till förhör.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Wästberg i Stockholm om att det är angeläget att man inte utsätter utlänning som kommer hit för förhör som kan uppfattas som pressande. Men vad jag ville framhålla i mitt svar var att man inte kan komma ifrån att hålla ett preliminärt förhör redan vid ankomsten. Det ytterligare förhör som sedan behövs kan alltså anstå. Jag vill i det sammanhanget nämna att under budgetarbetet har aktualiserats införande av särskilda utredningscentraler i de tre största polisdistrikten. Dessa centraler skall företa utredningar i flyktingärenden, främst sådana som rör politiskt flyktingskap. Centralerna skall också bistå andra polisdistrikt i ärenden av aktuellt slag. Jag avser att föreslå att sådana utredningscentraler inrättas för att effektivisera utredningarna i utlänningsärenden. I så fall är det möjligt att de preliminära förhören, som hålls redan vid ankomsten, kan bli mera kortfattade. Vidare vill jag understryka att om utlänningens fysiska eller psykiska tillstånd inte medger att förhör hålls kan förhör naturligtvis inte ske vid ankomsten.

Herr talman! Jag är glad över att justitieministern så klart har sagt att pressande förhör bör undvikas vid ankomsten. Jag tycker också att det är ett mycket positivt initiativ att inrätta särskilda utredningscentraler i flyktingärenden, eftersom det ofta har varit brist på kunskap och utbildning på dessa områden hos polisen som har legat bakom problemen. Jag håller med om att det i dag sannolikt är nödvändigt med ett kort preliminärt förhör vid gränsen. Men då återstår två frågor: Bör inte förhöret, i de fall där polisen har fått förhandsavisering om att en politisk flykting anländer och vet vem det rör sig om, kunna helt slopas eller göras mycket summariskt? Och hur skall en flykting kunna biträdas av ombud vid förhöret om han inte får träffa väntande vänner när han kommer till Sverige?
Herr talman! I anledning av den första frågan vill jag upplysa om att när en flykting har uttagits och överförts till Sverige enligt regeringsbeslut eller kommer hit med gällande visering behöver han inte bli föremål för polisförhör i anslutning till inresan. Om ett preliminärt förhör måste hållas redan vid flyktingens ankomst och han inte har tillgång till vänner, kan man naturligtvis inte vänta med förhöret tills det kommer någon. Jag förstår inte hur det praktiskt skall kunna ordnas på annat sätt än som det är nu.
Herr talman! Det är sant att svensk flyktingpolitik delvis bygger på ett kvoteringssystem. Men det är ett tidskrävande system, och man hinner ofta inte med. Det finns fall där privata grupper i Sverige har hjälpt en flykting från ett diktaturland till Sverige. Det rör sig om människor som är kända som politiskt förföljda, och passpolisen får förhandsavisering om ankomsten. Då bör förhöret kunna göras mycket kort eller slopas. Det finns fall där vänner och ombud har stått utanför grindarna vid gränsstationen och väntat men inte fått komma in och vara med vid förhöret, därför att flyktingen inte vet att de står där och väntar. Det rör sig om flyktingar som har förts hit direkt från fängelset.

Herr talman! Herr Jansson har frågat mig om jag anser att den enskildes integritet kan komma i fara genom att obehöriga avlyssnar polisens kommunikationsradio och om jag är beredd att vidta åtgärder för att skydda den enskildes integritet på detta område. Som herr Jansson har påpekat kan man i den öppna handeln köpa radiomottagare med vilka man kan avlyssna polisens kommunikationsradio. Det är inte förbjudet enligt svensk lag att försälja och inneha sådana apparater. Att polisens kommunikationsradio avlyssnas av andra än poliser är enligt min mening otillfredsställande av flera skäl. Den brottsbekämpande verksamheten försvåras genom att brottslingarna via polisradion kan följa polisens arbete. Lika allvarligt är det att polismeddelanden om självmordsförsök, barnmisshandel etc. på detta sätt kan komma att spridas bland allmänheten och således innebära risker för enskildas integritet. Även polisen är medveten om de risker som är förenade med att polisradion avlyssnas av allmänheten. I någon mån minskas riskerna genom att polisen av praktiska skäl försöker formulera sina meddelanden över Om skydd för den enskildes integritet vid avlyssnande av polisens kommunikationsradio enskildes integritet vid avlyssnande av polisens kommunikationsradio polisradion så kortfattat som möjligt. I detta sammanhang vill jag nämna att man i polisradion ibland använder sig av sifferbeteckningar för de vanligaste typerna av polisuppdrag. Dessa sifferbeteckningar hämtas från den blankett som används i radiocentralen för att dokumentera uppdrag som lämnas via polisradion. Några föreskrifter om att polisen i sina radiomeddelanden på detta sätt skall använda sig av koder finns inte. Det är inte heller möjligt att i det praktiska polisarbetet alltid arbeta med kodmeddelanden. Ett särskilt kodsystem för de nu ifrågavarande radiomeddelandena skulle dessutom bli mycket svårhanterligt särskilt som koderna måste bytas jämförelsevis ofta för att förhindra att kodbeteckningarna blir kända utanför polisen. Det är knappast heller möjligt att förbjuda försäljning eller innehav utan särskilt tillstånd av radiomottagare med vilka man kan avlyssna polisradion. Det finns i dag sannolikt ett mycket stort antal sådana mottagare spridda bland allmänheten. Några större svårigheter lär inte heller möta för den radiointresserade att själv bygga sig en sådan mottagare. Ett förbud kan därför inte beräknas få någon nämnvärd effekt. Allmänhetens avlyssning av polisradion kan motverkas genom talkryptering. Därigenom blir det mycket svårt för obehöriga att avlyssna polisradion. Den som vill följa radiotrafiken måste ha en dyrbar mottagare som ingår i krypteringsutrustningen. Dessutom måste man känna till den kod som tillämpats vid krypteringen. Gör man inte det erfordras en synnerligen avancerad dataanläggning för att kunna forcera krypteringen.

Jag har erfarit att rikspolisstyrelsen fortlöpande följer den tekniska utvecklingen på området för att om möjligt påskynda införandet av talkrypteringsutrustning i övriga polisdistrikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Svaret är ju positivt, i varje fall i så måtto att justitieministern känner oro för utvecklingen när det gäller avlyssningen av polisens kommunikationsradio. Jag har ställt frågan mot bakgrunden av att den här av lyssningen tycks ha fått en sådan omfattning i vårt land att man har anledning att känna oro, inte minst för den enskildes integritet. Inträffade händelser som exempelvis polis, läkare och annan personal är ålagda sträng tystnadsplikt omkring kan uppenbarligen bli allmän egendom och spridas till offentligheten på det här sättet. Jag har här i min hand en broschyr där man i bästa James Bond-stil gör reklam för de här anläggningarna: handic Polismonitor ”Med rätt att avlyssna” Med den avsättning som dessa artiklar fått på marknaden är det klart att företagen gör ekonomiska vinster på dem. När man går ut med sådana här reklambroschyrer ökar naturligtvis omsättningen ytterligare. I denna broschyr finns också beträffande samtliga polisdistrikt i landet detaljerade uppgifter om vilka kanalkoder som polisen använder. Man får uppgift om vilka kristaller som man skall beställa för att kunna lyssna på de olika polisdistriktens kommunikationsradio. Det som är allvarligast — och som jag också tog upp i min fråga — är att man lämnar ut polisens förkortningar och koder beträffande såväl inträffade händelser som vidtagna åtgärder. Som jag pekade på i min fråga står kod 29 för självmordsförsök. Det får emellertid inte vara så att grannarna i kvarteret genom polisradion skall kunna ta reda på att Svensson i trean har blivit så deprimerad att han försökt begå självmord. Enligt uppgifter från polisen är det tydligen så, som också justitieministern själv säger, att det är svårt att bedriva brottsbekämpning och spaning beroende på att naturligtvis även de människor som sysslar med avancerad brottslig verksamhet skaffar sig sådan här utrustning. Det försvårar i hög grad polisens arbete. Jag har fått ett brev från polischefen i Skellefteå, Filip Gerhardsson. Han har låtit sig intervjuas i en tidning, där han säger följande: ”Om vi polismän så att säga från mun till mun yppade en del saker som rör vårt arbete till utomstående — då skulle vi riskera att åtalas för tjänstefel. Men samtidigt kan kanske 1 500-2 000 privatpersoner via polisradion få reda på precis samma saker! Det är egentligen eländigt att vi i Sverige lär ha världens bästa polisradio — system 70 — och att vi sedan inte skall kunna utnyttja den i full utsträckning!” Jag tackar för svaret, men jag tycker att de åtgärder som justitieministern talar om inte leder så värst långt. Jag skulle gärna vilja höra litet mer om vilka åtgärder justitieministern tänker vidta för att bättre komma till rätta med dessa missförhållanden.

Herr talman! Jag vill gärna vitsorda herr Janssons uppgift att detta är ett allvarligt problem. Men som jag i mitt ganska utförliga svar har försökt visa är det inte lätt att komma till rätta med det. Om skydd för den enskildes integritet vid avlyssnande av polisens kommunikationsradio Om skydd för den enskildes integritet vid avlyssnande av polisens kommunikationsradio Man har ett behov av att genom polisradion kunna tillkalla polis så” fort som möjligt vid inträffade händelser. Att förhindra att de kortfattade uppgifter som där lämnas kommer till andras kännedom skulle innebära att man införde förbud mot innehav av radiomottagare. Det innebär i sin tur en inskränkning i den enskildes frihet. Den lösning som jag har nämnt i mitt svar är att man skulle skaffa krypteringsapparatur. Som framgår av svaret är man på god väg. Men det är en ganska dyrbar åtgärd.
Herr talman! I likhet med justitieministern är jag medveten om att det säkerligen inte är möjligt att införa ett förbud mot försäljning av dessa apparater. Vi kan inte heller förbjuda människor att lyssna på radio. Det är alltså inte något sådant jag egentligen är ute efter. Poliserna förklarar att de har svårigheter att genomföra sitt jobb därför att de vet att de är avlyssnade. I stället för att använda kommunikationsradio får man nu kalla in personalen till sambandscentraler och ge muntliga meddelanden där, vilket i hög grad försvårar verksamheten. De talkrypteringsanläggningar som justitieministern talade om är visserligen dyrbara men väldigt nödvändiga för att komma till rätta med dessa ting. Rikspolisstyrelsen har i årets budget av justitieministern begärt 900 000 kr. för inköp av krypteringsanläggningar, men justitieministern anvisar bara 50 000 kr. för detta ändamål. På det området måste man emellertid vidta åtgärder. Folk kan gärna sitta och lyssna på polisradion — det kan vi nog inte göra någonting åt — men det måste vara ett legitimt intresse för samhället att polisen får resurser för att skydda sig mot att bli avlyssnad. För det fordras kraftåtgärder, och jag vill fråga justitieministern om det inte vore bättre att göra omprioriteringar. Pengarna till några av de föreslagna polistjänster i Stockholm som man enligt polischefen själv tydligen inte har möjlighet att tillsätta kunde kanske i stället användas till krypteringsutrustning, som ju är ganska dyrbar men säkerligen absolut nödvändig.
Herr talman!

Dessa belopp är alltså upptagna i budgetpropositionen.
Herr talman! Det är riktigt, men när det gäller krypteringsanläggningarna är det ju på det sättet, som jag sade tidigare, att rikspolisstyrelsen har begärt 900 000 kr. för ändamålet medan justitieministern anvisar 50 000. Tycker justitieministern att det är en lämplig avvägning som har skett på det här området?
Herr talman! I dessa system ingår krypteringsutrustning för samtliga enheter inom polisen.

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att snabbt undanröja alla oklarheter i vad det gäller reglerna för social myndighets hantering av uppgifter om omhändertagande enligt lagen om tillfälligt omhändertagande . Enligt 3 § LTO skall den omhändertas av polisman som genom sitt uppträdande stör allmän ordning eller utgör omedelbar fara för denna, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Omhändertagande kan också ske när det fordras för att avvärja straffbelagd gärning. Utredning skall göras om den omhändertagnes personliga levnadsförhållanden, i den mån behov av sådan utredning kan antas föreligga. Utredningen skall om möjligt göras av företrädare för social myndighet. Avsikten med utredningen skall vara att ta reda på, om den omhändertagne är i trängande behov av hjälp eller stöd från samhällets sida. Däremot finns inga föreskrifter om hur socialmyndigheterna skall hantera uppgifter som kommer in om personer som har omhändertagits av polisen. Över huvud taget saknas generella föreskrifter om i vilken utsträckning och på vad sätt registrering av uppgifter skall ske hos de sociala myndigheterna. Det är därmed närmast en lämplighetsfråga vad som skall registreras hos sådan myndighet. De sociala myndigheterna får enligt vad utvärderingarna visar i viss utsträckning rapporter från polisen om omhändertaganden enligt LTO även i fall då någon social utredning inte har gjorts. Polisen är också enligt 10 § nykterhetsvårdslagen och 933 barnavårdslagen skyldig att i vissa fall underrätta de sociala myndigheterna om omhändertagna som har varit alkoholpåverkade resp. kan vara i behov av ingripande av barnavårdsnämnd. Polisen har dessutom enligt 35 polisinstruktionen en allmän skyldighet att underrätta social myndighet om förhållande som bör föranleda åtgärd. I andra fall kan polisen finna skäl att underrätta de sociala myndigheterna när det är tveksamt om den omhändertagne enligt LTO:s bestämmelser är i behov av hjälp eller stöd och de sociala myndigheterna inte finns till hands för att genast undersöka detta. dertagande På sina håll lär det ha förekommit att polisen rutinmässigt har skickat rapporter om omhändertaganden till de sociala myndigheterna. Det har aldrig varit meningen att LTO skall tillämpas på detta sätt. Enligt vad jag har inhämtat kommer frågan att behandlas i samband med den bearbetning av tillämpningsföreskrifterna som nu pågår inom rikspolisstyrelsen. I det fall en inkommen rapport leder till utredning hos den sociala myndigheten är det naturligt att rapporten får ingå i den akt som läggs upp över ärendet. I andra fall bör enligt min mening de sociala myndigheterna undvika att samla de inkomna rapporterna. Under alla förhållanden anser jag mot bakgrund av uttalandena vid LTO:s tillkomst att det är olämpligt att förvara rapporterna på ett sådant sätt att de bildar ett register. Inom socialstyrelsen överväger man f.n. att gå ut med ett särskilt meddelande till de sociala myndigheterna i de frågor som jag nu har berört. Jag kan slutligen nämna att enligt vad jag har erfarit kommer socialutredningen i samband med sitt slutbetänkande inom kort att föreslå viss lagstiftning beträffande registerföringen hos social myndighet.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
Helt klart bör vara att den kännedom om omhändertagande som naturligtvis polisen har och social myndighet behöver få för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa inte får lämnas vidare och därigenom bli till skada för den som tillfälligt omhändertagits. Som jag kunnat uppfatta saken på grundval av pressuppgifter har inte bestämmelserna kunnat uppfattas som tillräckligt entydiga. Socialministern har bekräftat detta. Dessa bestämmelser måste vara absolut otvetydiga. Detta är ett oeftergivligt krav med hänsyn både till den som blivit föremål för åtgärden och till den som har att närmast svara för de sociala stödåtgärderna. Därför ställde jag min fråga till socialministern, som har verktygen för att skapa klarhet. Socialministern har meddelat att socialutredningen överväger att komma med vissa förslag i vad gäller registerföringen. Det är gott och väl. Men debatten om registerföringen har kanske blivit litet överbetonad i sammanhanget. Polisen måste givetvis kunna visa svart på vitt på vad man gjort, och de sociala myndigheter som skall stödja och hjälpa behöver informationer och anteckningar. Det viktiga är hur man utnyttjar de uppgifter som finns och hur sekretessen fungerar. Får jag, herr socialminister, tolka svaret så, att man kan vänta ett klarläggande från utredningen inte bara i vad gäller registerföringen? Har social ministern för avsikt att när propositionen skall skrivas behandla saken så att — Nr 57 det blir full klarhet i fråga om uppgifters överlämnande från myndighet till myndighet? Jag hade nog varit mera till freds om socialministern kunnat upplysa = om innehållet i det särskilda meddelande som socialstyrelsen överväger . Om en översyn av att gå ut med till de sociala myndigheterna. Jag tycker det vore bättre = befolkningsutveckom socialministern kunde ge ett klart besked om att socialstyrelsen, i — lingen väntan på vad som skall ske efter det att socialutredningen slutfört sitt arbete, kommer att lämna ett meddelande till de lokala sociala myndigheterna om hur dessa frågor skall handläggas.

Herr talman! Jag är medveten om de svårigheter som frånvaron av bestämmelser på detta område innebär för de sociala myndigheterna. Det framgick av mitt svar att det hela hänger samman med att man hittills lämnat frågan om formen för registrering hos dessa myndigheter oreglerad. Enligt vad jag fått uppgift om kommer socialutredningen i sitt betänkande att behandla de här frågorna relativt utförligt och lägga fram förslag till viss lagstiftning. Det är min förhoppning att vi därmed kommer att få en bättre ordning. Som jag också nämnde i mitt svar pågår en bearbetning av tillämpningsföreskrifterna inom rikspolisstyrelsen. Frågan i övrigt, alltså vad som karakteriserar ett register, bör kanske besvaras i annat sammanhang. Rent allmänt kan jag emellertid säga att när det gäller den sak som vi nu diskuterar — nämligen att det hos socialförvaltningen uppstår ett register med olika uppgifter — hoppas jag att vi skall komma fram till en bedömning och ett förslag som kan leda till de åtgärder och förhållanden som herr Gustavsson i Eskilstuna här har efterlyst.
Herr talman! Det är utmärkt med förhoppningar, men jag vill upprepa att jag skulle vara mera till freds om socialministern klart ville tala om att det till handläggande myndigheter utan dröjsmål skall gå ut meddelande om hur man har att förfara med dessa frågor.

167, till herr statsministern, och anförde: Herr talman!

Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Enligt min mening finns det inte anledning att f.n. aktualisera en översyn av befolkningsutvecklingen som en fristående fråga. Däremot finns det anledning att ägna stor uppmärksamhet åt insatser på områden som har betydelse för befolkningsutvecklingen. En önskvärd positiv befolkningsutveckling i vårt land hänger enligt min mening främst samman med våra möjligheter att skapa ett barn och familjevänligt samhälle. Regeringen har i regeringsdeklarationen på olika områden redovisat en rad konkreta åtgärder för att föra vidare en socialt inriktad reformpolitik och för att värna och utveckla vårt fria och öppna samhälle. I regeringsdeklarationen har lagts fast att det familjepolitiska reformarbetet skall fortsätta i den takt som våra ekonomiska resurser medger. Det ekonomiska stödet till barnfamiljerna i form av allmänna barnbidrag och bostadsbidrag skall förbättras. Småbarnsföräldrar skall ges lagfäst rätt till kortare arbetstid och förlängd tjänstledighet. Föräldraförsäkringen byggs bl.a. ut med rätt till ytterligare ledighet motsvarande två månader på heltid. Den kompletteras med ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar. Servicen för barnfamiljerna skall förbättras. En allmän föräldrautbildning byggs ut av stat, landsting och kommun i samverkan. Samhällets barnomsorg byggs ut med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser under perioden 1976-1980. Kvaliteten i samhällets service för barnfamiljerna förbättras. Rätten för alla till en god bostad och angelägenheten av att förbättra bristfälliga boendemiljöer har skrivits in i regeringsdeklarationen. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män påskyndas. Villkoren för deltidsarbetande förbättras. Väsentliga steg för att genomföra denna politik tas genom förslag i årets budgetproposition och genom förslag i särskilda propositioner i vår till riksdagen. De riktlinjer för reformpolitiken som regeringen har angivit i regeringsförklaringen kommer enligt min mening att skapa ett barnoch familjevänligare samhälle. Genom att på detta sätt förbättra förhållandena för de familjer som vill ha barn skapar vi också goda förutsättningar för en tillfredsställande befolkningsutveckling.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för hans beredvillighet att ta på sig uppgiften att svara på min fråga, som gällde befolkningsut vecklingen i dess helhet i vårt land. Nr 57 De sjunkande födelsetalen har sedan någon tid givit upphov till en diskussion i massmedia, där saklig information om fakta inte sällan bemötts med emotionella utbrott, i vilka man, enligt min uppfattning, vänt blicken från de verkliga problemen och hängett sig åt önsketänkande Om en översyn av och skenlösningar. befolkningsutveck Socialministern hänvisar i sitt svar bl.a. till regeringsdeklarationen. — lingen Denna talar om trygghet för alla generationer och utlovar en fortsättning av det familjepolitiska reformarbetet, en utbyggnad av barnomsorgen och en förbättring av barn och bostadsbidragen. Trots successiva förbättringar i barnomsorgen under senare år har vi emellertid fått uppleva en sänkning av födelsetalen från 114 500 år 1971 till 98 000 år 1976, dvs. 16 500 färre barn årligen efter en tidrymd av endast sex år. Som jämförelse kan nämnas att den minskning av födelsetalen, som år 1934 föranledde makarna Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan, endast utgjorde 13 000 under en sjuårsperiod, dvs. rätt mycket mindre tal än de nu aktuella. Regeringsdeklarationen, där det står många värdefulla saker, säger däremot ingenting om det väsentliga i min fråga, nämligen orsakerna till nedgången i födelsetalen och konsekvenserna härav för befolkningsutvecklingen. ”Tryggheten för alla generationer” kan, såvitt jag förstår, inte uppnås om inte de yngre generationerna är tillräckligt stora för att kunna infria de äldres och gamlas förväntningar att deras pensioner skall få ett reellt innehåll, särskilt då att det skall finnas de tjänster i fråga om vård och omsorg som de behöver. Det är enkelt att säga — som somliga nyligen har gjort — att sådant får klaras genom invandring. Men invandrare har sina egna gamla att sörja för, här eller i sitt hemland, och blodet är vanligen tjockare än vattnet. Vi har nog själva en skyldighet att sörja för våra gamla. Ingen som arbetar inom sjukvården kan undgå att erfara tragiken i att bli gammal utan anhöriga, utan att ha någon som ”bryr sig om” eller kommer på besök. Ordet ”familj” har på senare år fått en trång innebörd i vårt land. ”Familjepolitiken” handlar huvudsakligen om småbarnsföräldrar. Kanske är det på tiden att återge familjebegreppet den vidare och riktigare innebörd som det tidigare hade. Sverige är i dag på väg att bli ett fyragenerationssamhälle — det första som någonsin funnits — och vi måste tänka igenom vad det innebär och kommer att innebära. Jag föreställde mig att en regering, som i sin kärnkraftspolitik visat en så stark känsla för människans biologiska villkor, också skulle vara i besittning av en motsvarande känsla för själva det mänskliga livets fortplantning genom generationerna och betrakta detta som en lika stor och lika viktig fråga. Herr talman! Trots den allmänt positiva karaktären i socialministerns svar, där jag särskilt tar fasta på hans uttalande om ”en önskvärd positiv befolkningsutveckling i vårt land,” undrar jag ändock stilla, om inte socialministern något underskattat frågans vikt. Jag vill bara uttrycka 87 Om åtgärder mot nya stormarknader en förhoppning att socialministern, trots sin stora arbetsbörda, när han fått mer än en vecka på sig skall ägna frågan ytterligare uppmärksamhet tillsamman med regeringens övriga ledamöter.

Herr talman! Herr Biörcks i Värmdö fråga gällde om vi är beredda att göra en översyn av befolkningsutvecklingen i vårt land. I mitt svar har jag pekat på en mängd åtgärder som bör kunna bidra till en mera positiv befolkningsutveckling. Läser vi regeringsdeklarationen finner vi att den ändock innehåller många väsentliga inslag som bör verka som en stimulans. Vi har sådana inslag som familjepolitiken och goda boendemiljöer, vilket hör till det grundläggande, samhällsutvecklingen, bebyggelsestrukturen m.m. Jag underskattar inte på något sätt denna fråga, men vi har i dag inte velat säga ja till en speciell översyn. Jag hoppas emellertid att vi med de insatser som vi är beredda att göra skall kunna vända på den här utvecklingen. I annat fall får vi återkomma och diskutera vidare.

Herr talman! Även innehållet i det senaste anförandet tar jag naturligtvis tacksamt emot. Det är ju en inbjudan till fortsatt kontakt, om utvecklingen inte skulle vända till följd av regeringens åtgärder. Herr talman! Man kan inte säga så mycket på tre eller två minuter, och jag koncentrerade mig därför i mitt första anförande på en sådan aspekt av det stora perspektivet, som befolkningsutvecklingen, och inte bara födelsetalen, utgör. Men självfallet är det först och främst unga människors önskan att få barn som är och måste vara den centrala frågan. Unga människors perspektiv är emellertid ofta ganska korta, vilket i och för sig är naturligt. Det skadar därför inte att också ta fram de längre perspektiven — hur människor under livets gång passerar olika faser i det större ”familje”-begreppet och hur dessa faser, från begynnelsen till änden, likväl måste ses i ett sammanhang. Om det verkligen behöver sägas, herr talman, för att inte mitt första inlägg skall få en alltför stark betoning av änden snarare än begynnelsen, vill jag gärna — på grundval av en icke obetydlig egen erfarenhet — säga att det är både roligt och nyttigt att ha barn — gärna många.

Herr talman! Fröken Eliasson har frågat om regeringen avser att vidta några snara åtgärder för att effektivt hindra framväxten av nya stor marknader. Distributionsutredningen har i sitt betänkande Samhället och distributionen behandlat bl.a. frågan om stormarknadsetableringar. Utredningen menar att samhället bör ta ett ökat ansvar för varudistributionen med sikte bl.a. på att förhindra en fortsatt utveckling mot en utpräglad storbutiksstruktur. Som ett led i detta föreslås kommunerna upprätta varuförsörjningsplaner. Utredningens förslag har remissbehandlats och bereds f. n. inom handelsdepartementet. Det är därför inte nu möjligt att redovisa några närmare ställningstaganden till förslagen. Jag konstaterar dock att förslaget om kommunala varuförsörjningsplaner har bemötts positivt av så gott som samtliga remissinstanser. I dagsläget gäller att samhällets prövning av stormarknadsetableringar görs i anslutning till att stadsplaner fastställs. Härvid gör i första hand kommunerna en allmän lämplighetsbedömning av den tänkta markanvändningen. En stadsplan kommer under regeringens bedömning om besvär anförs över länsstyrelsens beslut att fastställa eller inte fastställa planen eller om länsstyrelsen underställer regeringen planen för prövning. Vilket beslutsunderlag som skall krävas vid en stormarknadsetablering blir självfallet delvis beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Eit minimikrav måste dock enligt min mening vara att verkningarna för övrig handel — och därmed för konsumenterna — i den berörda regionen är noga belysta. Jag kan upplysa om att regeringen i dag — under hänvisning till bl.a. brister i beslutsunderlaget — har beslutat säga nej till stormarknadsetableringar i Karlstad och Västerås.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är de uppmärksammade planerna på ett stormarknadsbygge här i Stockholm. Det finns i dag en stormarknad i Bromma som öppnades 1970 och som då var ett svartbygge. I efterhand fick företaget byggnadslov, under förutsättning att verksamheten avvecklades före den 1 augusti i år. Nu begär emellertid företaget att få bygga en ny, nära tre gånger större, anläggning. Det är tänkt att bli en jätteanläggning på 27500 m? och med parkeringsutrymme för 1 800 bilar. De myndigheter och organisationer som yttrat sig hittills om planerna har varit övervägande kritiska. Stormarknaden ligger i ett område med minskande befolkning och ett nät av dagligvarubutiker som mist kundunderlag för stormarknadens skull. Butiksdöd och sysselsättningsminskningar hotar. En ny jättestormarknad kommer att ytterligare allvarligt försämra läget. Främst är det centrumhandeln i Solna, Sundbyberg, Vällingby och det nya Kistaområdet som drabbas. Solna och Sundbybergs kommuner säger därför också nej till planerna, liksom bl.a. konsumentverket och Handelsanställdas förbund. Stormarknaden var — som jag sagt — ursprungligen ett svartbygge. Berörda kommuner hade inte i förväg fått göra sin bedömning. Stockholms, Solna och Sundbybergs kommuner har än i dag Om åtgärder mot nya stormarknader inte någon varuförsörjningsplan. Stormarknaden kom heller inte till mot bakgrund av en genomtänkt regional planering. Särskilt märkligt är att ett kommunalt bolag, Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag, utlovat företaget hjälp att få bygga den nya anläggningen. Ett kommunalt bolag har här engagerat sig i att göra upp ett hemligt avtal med ett enskilt företag om en jättestormarknad utan att det funnits någon kommunal planering för varuförsörjningen. Så här bör det definitivt inte få gå till. Eller vad anser bostadsministern? Skall det få komma till stormarknader på det här viset? Jag menar att kommunens ansvariga organ måste få spela en aktiv roll och att det måste ske en samordning med annan samhällelig planering. Grannkommunerna måste i ett sådant fall som detta få ett ord med i laget. Fler och större stormarknader skall vi akta oss för. Jag är glad över det besked som bostadsministern nu gett om regeringens handlande när det gäller stormarknadsetableringarna i Karlstad och i Västerås. Det är ett besked som kommer att ge kommunerna vägledning framöver. Det kommer att tolkas också som ett besked om regeringens syn på distributionsutredningens förslag. Den nya regeringen markerar en vilja att bryta den hittillsvarande utvecklingen, som i alltför hög grad präglats av stormarknadsetableringar, butiksdöd och bristande samhällelig planering. Mot den här bakgrunden är det inte svårt att förstå vilken allmän inställning regeringen kan väntas ha till de nu aktuella expansionsplanerna för Brommastormarknaden. Jag ber än en gång att få tacka bostadsministern för hennes mycket positiva besked.